Herr talman! Vi ska ha en bred debatt om EU och framtidsfrågorna. Det är bra, och vi har ju alla ett ansvar för detta. I betänkandet uttrycks det på flera ställen en önskan om en sådan bred debatt där både allmänhet och intresseorganisationer ska delta. Min erfarenhet är att många människor som man träffar har åsikter om och synpunkter på vårt förhållande till EU. Däremot är det betydligt färre som har kunskap om och intresse av strukturen och hur besluten fattas inom unionen. Det gör att allmänheten oftast stannar vid att ha en åsikt. Sällan går man vidare till aktiv handling, kanske därför att det inte finns något självklart forum där man framför åsikter. Avståndet mellan medborgare och beslutsinstitution är alldeles för långt. Jag menar inte att vi inte ska försöka få till stånd en bred debatt om EU:s framtidsfrågor. Men jag är pessimistisk till att det blir ett brett deltagande om man med det menar vanliga medborgare, på grund av det långa avståndet till besluten. Vi i det svenska parlamentet måste framföra i EU att det är så. Vill vi ha ett medborgarnas Europa måste beslutsstrukturerna ändras. EU måste lämna ifrån sig beslutanderätt till de nationella parlamenten, där det finns en direkt koppling mellan väljare och beslutsfattare. Först då kommer vi att få en verkligt bred debatt. Medborgare som inte känner att de kan påverka besluten i någon nämnvärd omfattning deltar inte i någon debatt eller aktiv beslutsprocess. Det är en farlig utveckling, som vi måste ta på största allvar. EU:s institutioner har hittills inte tagit till sig kritiken. Europaparlamentet framför i sitt betänkande om EU:s framtid följande: "Parlamentet anser att denna debatt bör innehålla en lämplig upplysningskampanj så att man förklarar för européerna vad saken gäller och motiverar dem att delta aktivt." Här visar en av institutionerna prov på den ovanifrånattityd som finns. Medborgarna förstår inte själva, utan de måste upplysas om vad de ska diskutera. Med det synsättet kan man inte få en bred debatt. Ber man om synpunkter får man inte ha facit klart. Då måste man också vara beredd att ändra sig efter dessa synpunkter. Som påpekas i betänkandet är lobbyorganisationer mycket aktiva inför ett beslut. De informerar sig och försöker påverka förslagen på ett mycket tidigt stadium. Det förhållandet är i sig tveksamt. Här måste de nationella parlamenten bli en motkraft som tar till vara medborgarnas intressen. Intresseorganisationer tar ofta ställning i enskilda sakfrågor inom EU, det som rör deras intresseområde. Däremot tar de inte så ofta ställning i mer principiella frågor som gäller EU:s struktur. För att engagera medborgarna i en diskussion hade det varit av vikt att intresseorganisationerna hade ägnat lite energi åt dessa frågor också. Vill man ha en federation? Vill man ha harmonisering eller mångfald? Varför vill intresseorganisationerna ha det, i så fall? Genom att de deltar i diskussionen om EU:s framtid kan de ge ett värdefullt bidrag till den s.k. breda debatt som vi hoppas ska komma. För medborgare som inte tycker att deras egen röst hörs kan intresseorganisationerna kanalisera sina medlemmars åsikter, precis som vi kan göra i de politiska partierna. Herr talman! Menar vi allvar med att vi vill ha en bred debatt måste vi också ta deras åsikter på allvar, även om det innebär kritik mot det rådande systemet.

Herr talman! Det står i betänkandet att denna debatt skapar en öppning för de nationella parlamenten, som ska finna en roll på EU-nivå. Det är ett oerhört intressant påstående. Med den erfarenhet jag har av arbete i Sveriges riksdag vågar jag hävda att vi inte kan undvika en aktiv roll på EU-nivå. Jag ska ta några exempel från det praktiska vardagsarbetet i lagutskottet. Vi arbetar med patentfrågor, upphovsrättsliga frågor, konsumentfrågor och många frågor som rör transaktioner via Internet. Inga av dessa frågor kan i dag lösas enbart på nationalstatens arena. Om vi inte har modeller och rutiner för samarbete åt alla håll på EU-nivå, fattar vi konstiga beslut som vi sedan måste rätta till. Nästan alla riksdagsledamöter här har varit dränkta i protester i frågan om oönskad reklam på Internet. Där hade det funnits en mycket bra möjlighet att fatta ett beslut som inte skulle ha skapat någon upprördhet och som skulle ha stämt med många beslut inom EU, om man hade förberett sig för det. Men vi valde av någon anledning en isolerad position. Detta har skapat mycket stort missnöje hos den svenska befolkningen. Det är viktigt att vi hittar modeller och rutiner för samarbetet. Det betyder inte bara samarbete med EU:s olika organ. Det betyder också samarbete mellan olika nationella parlament, så att vissa beslut kan fattas effektivt på ett tillräckligt väl grundat underlag i god tid. Vi måste få information redan i inledningsprocessen av arbetet med mycket svåra frågor. Vi får information punktvis. Vi har mycket få möjligheter att följa en hel arbetsprocess i frågor som inte kan lösas på nationell nivå. I de frågorna borde vi få en möjlighet att via bestämda arbetsmodeller gå in i hela arbetsprocessen. Om den nationella riksdagen ska kunna hävda sina ståndpunkter i EU-sammanhang är det viktigt att inte endast majoritetens och regeringens ståndpunkt kommer fram. Vi har en helt annan ståndpunkt än majoriteten och regeringen i t.ex. arbetslöshetsfrågor. Men jag har svårt att finna att den svenska oppositionens synpunkt på arbetslösheten i Sverige har kommit fram i debatten i EU. En sista punkt: För mig är EU i stor utsträckning en arena för de svagaste grupperna, därför att de genom samarbete över gränserna kan komma ifrån den positionen. Det heter med ett engelskt ord i EU ordförrådet empowerment. Det är ett viktigt sätt att se på de svagaste gruppernas möjligheter. Det är i detta sammanhang mycket intressant, gåtfullt och obegripligt vad som händer med de svagaste grupperna i Sverige. Under den första perioden med stöd från EU:s socialfond, mål 3, kunde t.ex. de arbetslösa ta initiativ till projekt och driva fram egna projekt. Under hela år 2000 har det arbetet stannat upp, därför att svenska myndigheter inte kunde bestämma sig för hur dokumenten om arbetet mot arbetslösheten ska utformas. Vi är nu redan i mitten av år 2001. Tror ni att de svagaste grupperna i dag har samma möjlighet som före år 2000 inom EU? Nej! AMS har monopoliserat arbetet mot arbetslösheten, och såvitt jag vet har inte en enda ny insats gjorts i Stockholmstrakten av fristående grupper av arbetslösa. Och invandrarna har på så sätt förlorat en nyvunnen arena som de hade fått när Sverige hade gått in i EU. Så det finns väldigt mycket att göra just för att kunna gå vidare med det som var ett stort löfte till de svagaste grupperna när vi kom in i EU.

Fru talman! Jag ska också tala för en svag grupp, nämligen de icke födda, de som förhoppningsvis ska kunna leva ett liv som är lika gott som det som tidigare generationer har levt. Och vi vet alla att vi står inför stora miljöproblem som faktiskt är stora framtidsfrågor, och om vi inte löser dem så vet vi att de kommande generationerna inte kommer att kunna leva ett lika gott liv som vi har levt. Man kan säga att det är dags för oss att börja lägga om vår livsstil radikalt. EU:s sjätte miljöhandlingsprogram skulle, om det var ett radikalt dokument, kunna leda till att kommande generationer tackade oss. Tyvärr måste vi från Miljöpartiets sida konstatera att det inte alls har den tyngd eller den radikalitet som krävs för att vi ska börja närma oss en lösning på de stora miljöproblemen. Vi anser att Sverige under det svenska ordförandeskapet aktivt ska driva miljöfrågorna. Och vi skulle önska att man hade kommit betydligt längre när det gäller detta, bl.a. när det gäller det sjätte miljöhandlingsprogrammet. En av de stora framtidsfrågorna i dag är klimatförändringen, där det just nu ser ut som om den förändrade synen från USA på Kyotoprotokollet kommer att leda till att vi snarare kommer att gå bakåt än framåt. Här har EU en mycket viktig roll att fylla. EU-länderna har kommit överens om att de ska minska sina utsläpp av växthusgaserna med 8 % till år 2012. Men det som sker i EU i dag är tyvärr tvärtom - koldioxidutsläppen ökar. Här har EU verkligen ett ansvar för att visa att detta inte är en politisk floskel utan att detta är något som betyder någonting och som kommer att innebära förändringar i framtiden för att man ska kunna uppnå detta mål. Om EU verkligen ska visa att man tar miljöfrågorna på allvar så måste denna överenskommelse om att minska växthusgaserna med 8 % till år 2012 redan nu börja synas i den praktiska politiken. Från Miljöpartiets sida har vi krävt att en gemensam miniminivå för koldioxidskatt inom EU ska införas. Vi anser att en kilometerskatt på lastbilstransporter är nödvändig. Och vi anser att det behövs en miljöbeskattning av flygbränsle. Detta är ödesfrågor för framtiden. Och det är också frågor där EU skulle kunna agera om man nu menar att man ska ta miljöfrågor på allvar. Vi kan i dag se att varje person i EU producerar 370 kilo sopor. Här har EU också en utmaning som man måste ta tag i. Vi får ofta höra att man har någon sorts miljögaranti inom EU. Vi börjar nu alltmer se vad den var värd, nämligen ingenting. Ett exempel är den översyn av bekämpningsmedel som just nu sker, och där Sverige tvingas godkänna bekämpningsmedel som har varit förbjudna i Sverige under tiotals år och ibland så länge som 30 år. Det är medel som är både cancerogena och bioackumulerande och som vi vet är mycket giftiga. Här är alltså miljögarantin inte vatten värd. På samma sätt kan vi när det gäller kemikalier, som också är en ödesfråga för framtiden, se att EU sviker. I Sverige har regeringen lagt fram en kemikalieproposition som även Miljöpartiet och Vänsterpartiet står bakom. Den fick god kritik. Man ansåg att det fanns radikala förslag i den. Men bara några veckor därefter kom EU med sitt papper om kemikalier som tyvärr omöjliggjorde de ambitiösa satsningar som Sverige säger sig vilja göra. Inte heller här gör miljögarantin att vi faktiskt kan gå före. Det är dags för EU att ge olika medlemsländer möjlighet att faktiskt gå före och att man inte som i dag är så oerhört rädd för vad som kallas renationalisering, att man inte vågar ge länder möjlighet att utvecklas. En fråga som är en ödesfråga för EU och EU:s trovärdighet är frågan om djurtransporter. I dag vet vi att 4 miljarder fjäderfä, 209 miljoner grisar, 78 miljoner får och getter och 28 miljoner kreatur vistas på vägarna. De transporteras. Dessa transporter är egentligen orsakade av ett strukturproblem som EU har byggt in. Man har subventionerat uppbyggande av stora slakterienheter i framför allt södra Europa, framför allt i Italien och Spanien. De är så stora att man inte har en sådan djuruppfödning i närområdet utan att man måste importera djur, framför allt från mellersta och norra unionen, t.ex. England, Irland, Holland och Belgien. Detta är alltså ett strukturproblem i EU som, om jag får säga det, påminner ganska mycket om den typen av strukturuppbyggnader som fanns i gamla Sovjetunionen. Man gör en sak på ett håll och en annan på ett annat håll. Man kan faktiskt säga att hela EU:s jordbrukspolitik är typexempel på en politik som är så hårt strukturerad att någon marknad inte existerar utan att den följer femårsplaner. Vi kan också se att inte bara hanteringen av djur utan också jordbrukspolitiken leder bort från det som är ekologiskt långsiktigt hållbart. Vi kan här i Sverige se att effekterna av jordbrukspolitiken har blivit att man inom det konventionella jordbruket har ökat mängden bekämpningsmedel och konstgödsel som används per hektar på konventionell mark. Det leder också, som vi vet, till mycket fusk. Om man tittar på de slaktdjurstransporter som förekommer kan man se att även om de inte är subventionerade så är de mycket styrda av bidragen. Det är många människor som i dag tar djurhanteringen på allvar och som förfäras över att EU i sin struktur har byggt in dessa många gånger oerhört plågsamma djurtransporter. Detta måste EU komma till rätta med. Det finns ett transportdirektiv som kom för ungefär 20 år sedan och som många länder inte ens har implementerat. De skiter i det, om jag ska uttrycka mig på ren svenska. De bryr sig inte. Vi i Miljöpartiet anser att EU:s trovärdighet står och faller med många av dessa frågor. Man måste ta tag i miljöfrågorna, man måste ta tag i djurtransporterna, och man måste se till att man får en jordbrukspolitik som leder till ett ekologiskt hållbart samhälle och inte från det. Om EU ska få en trovärdighet som det som EU-förespråkarna säger, nämligen att vara en miljöunion, då återstår mycket, och då är det upp till bevis, annars bör vi från svensk sida lämna unionen av dessa skäl och i alla fall jobba för att man får bort det som kallats för renationalisering. Det kallar vi för delegering i Sverige. Det brukar vi anse vara bra, att man kan fatta beslut och att man faktiskt kan se till att besluten får en effekt. Låt oss se till att EU också börjar delegera, så kanske vi kan få en utveckling även på dessa områden.
Fru talman! Gudrun Lindvall tog upp flera av de problem som jag tog upp på miljöområdet och på jordbruksområdet. Men jag tycker att det var väldigt oklart vilka slutsatser som Gudrun Lindvall drar av detta. Det kan möjligen vara samma slutsatser som Yvonne Ruwaida tidigare drog, nämligen att vi ska lämna EU och låta dessa problem finnas kvar i de övriga länderna. Vi ska inte vara med och påverka och lösa problemen på jordbruksområdet och förändra en vansinnig jordbrukspolitik, vilket vi är överens om att vi har i dag. Blir Gudrun Lindvalls slutsats att vi ska lämna detta samarbete och låta andra fortsätta att brottas med problemen på miljöområdet med koldioxidproblemet, med kemikalieproblemet, med Östersjöproblemet, osv.?
Fru talman! Man kan säga att många av de miljöproblem som vi står inför, t.ex. klimatförändringarna, måste lösas i ett större sammanhang. De måste lösas i ett internationellt sammanhang. Där är EU för litet. Det är alldeles självklart. Samtidigt måste man till en viss del lösa många andra miljöproblem i samverkan. Det betyder inte att man måste vara i union med varandra. Det finns ingenting som säger att miljöproblemen löses bäst i någonting som är en union. Men det är klart att vi ska lösa miljöproblem i samverkan. Jag vill inte att hela världen ska ingå i en union. Jag tycker att FN fungerar utmärkt. Jag tror inte att den politiska överbyggnaden är det viktigaste för att nå resultat. När det gäller många andra problem tror jag också att man måste ge människor möjligheter att verka lokalt på samma sätt som vi har gjort i Sverige, dvs. att många frågor löses på kommunal nivå. Om man i miljöfrågor låser in människors kreativitet kommer vi nämligen inte framåt. Detta tycker jag är ett problem i EU. Det är bara att titta på EU:s lagstiftning när det gäller miljöutveckling. Man säger inte: De här resultaten ska vi nå. I stället sägs det: Den här tekniken ska användas. Detta betyder att EU i dag lägger en död hand över många områden där människors kreativitet stryps just på grund av EU:s sätt med direktiv. Miljöpartiet menar att vi måste släppa loss de krafter som kan leda till ett samhälle i ekologisk balans. Där är det oerhört viktigt att vissa länder eller landskap - eller vad det nu kan vara - kan gå före. Det ska finnas en möjlighet att visa att man kan klara sig utan gifter - på samma sätt som Sverige över tiden förbjudit många bekämpningsmedel därför att vi har sett att de inte behövs och att det finns andra medel som är mindre giftiga. Men EU förbjuder enskilda länder att gå före. Detta är naturligtvis ett oerhört stort problem. Min slutsats är att det inte är den politiska överbyggnaden som anger om vi kommer att klara miljöproblemen eller på vilket sätt vi samarbetar. Jag förstår inte att det är det viktigaste för Folkpartiet.
Fru talman! Det är inte det viktigaste, utan det viktigaste är att vi genom samarbete kan ta itu med problemen. Gudrun Lindvall säger att vi ska samarbeta, men inte inom Europeiska unionen utan på något annat sätt. På vilket sätt då? Vi har en union och vi har möjlighet att vara med och påverka. Både Miljöpartiet och Folkpartiet liberalerna säger att vi när det gäller koldioxidproblemet ska ha en miniminivå för koldioxidbeskattningen. Vad betyder det annat än att vi också säger att Sverige ska ha möjlighet att gå före men att vi ska ha en miniminivå? Vi gör inte miljön en tjänst genom den miljöpartistiska politiken och genom att säga att vi ska samarbeta men att vi får se vilka former vi ska använda för detta. Vi i Folkpartiet säger: Vi har formerna nu. Låt oss använda dem och kraftfullt ta itu med problemen!
Fru talman! Jag är förvånad över att den politiska strukturen fortfarande är viktigare för Folkpartiet än att problemen kan lösas. Jag tror inte att den enda strukturen för att i framtiden kunna lösa miljöproblemen är en europeisk union. Det krävs att vi sätter oss ned i helt andra sammanhang för ett samarbete. Europarådet t.ex. har ett transportdirektiv som är bättre än vad som finns i EU. 15 medlemsländer i EU har undertecknat Europarådets transportdirektiv men det stämmer inte med EU:s. Europarådet skulle i det fallet kunna vara en utmärkt samarbetsorganisation eftersom där finns med också andra länder i Europa än de som råkar befinna sig inom EU. Jag skulle önska att det var så som Harald Nordlund säger - att EU var en struktur som visat sig fungera på miljöområdet. Tyvärr är det tvärtom. EU har visat sig vara en struktur som bromsar miljön, som bromsar mer än de enskilda länderna vill. Det har visat sig att enskilda länder inte kan gå före. Det har också visat sig att man tar frågor från enskilda länder som dessa har drivit på ett framgångsrikt sätt. Djurtransporterna är ett typexempel. Där hade i Sverige bättre regler innan vi gick med i EU. Om nu det resultat som vi kan se efter fem år visar att EU är en union som när det gäller djurskyddet, miljön och jordbruket för utvecklingen bakåt kan man väl inte med en dåres envishet fortsätta att säga att EU är bra på det här området. Våga säg att EU på det här området är precis vad det är, nämligen en katastrof! Vi i Miljöpartiet anser att man, om man menar allvar med miljöfrågorna, ska samarbeta där man vill komma framåt - det kan man inte i EU i dag!
Fru talman! Ärade fyra ledamöter i kammaren, alla ni på åhörarläktaren och protokolläsarna! Jag är alltså sist på talarlistan men jag väljer att tolka det så att man har sparat det bästa till sist.

Då förnekades ju att det skulle bli en militär utveckling och ett gemensamt försvar - den dimensionen förnekades ihärdigt. Men i dag har vi lite grann av facit. Vi har ju sex års facit och kan konstatera att mycket av det som då förnekades i dag är ett faktum. Det är detta som vi känner en olust inför. Det är ett faktum att det i dag finns en gemensam försvarspolitik i EU. Det är ett faktum att det finns gemensamma militära styrkor som ska kunna sättas in. Det är ett faktum att det finns en EU-armé. 60 000-100 000 soldater ska kunna sättas in, inom loppet av månader, upp till 4 000 kilometer från Bryssel. Från svensk sida har vi bistått med JAS Det förnekas från svensk sida att det rör sig om en EU-armé men Prodi och andra företrädare för EU har väldigt tydligt sagt: Visst, om ni inte vill kalla det här för en EU-armé, gör då inte det! Ni kan i stället kalla det för Margareta. Budskapet är väldigt klart. Det handlar om en gemensam EU-armé. Ett angrepp mot ett EU-land är ett angrepp mot hela unionen. Vidare finner jag anledning att utöver olusten inför att så mycket som förnekats blivit ett faktum också känna oro över att man inte riktigt talar klarspråk om den fortsatta utvecklingen. Man talar inte klarspråk om att EU faktiskt har förbehållit sig rätten att kunna använda sina militära styrkor utan ett FN mandat. Hittills har ju FN varit den enda internationella organisationen som legitimt har kunnat fatta beslut om våldsanvändning. Vidare utformar man kapaciteten på ett sådant sätt att EU-styrkor kan sättas in långt utanför EU:s eget territorium. Man kan fråga sig: Hur legitimeras den här utvecklingen? Är det t.o.m. möjligt att skapa ett stöd för den? I morse hörde vi någon av talarna säga att 53 % av svenska folket stöder den utveckling som sker i form av en gemensam säkerhets och försvarspolitik. Men hur är det möjligt att det samlar mer stöd än själva EU-medlemskapet? Ja, fru talman, det beror på att detta legitimeras genom talet om krishantering. Vad vi upplevt i Europa under 90-talet är väldigt tragiskt - krig i Bosnien och i Kosovo. Vi har saknat förmåga att hantera de här kriserna och krigen och det är det som EU:s gemensamma försvars och säkerhetspolitik ska utvecklas till att kunna klara. Nu är det dock så att de här krigen - i Bosnien, Kosovo eller någon annanstans i världen - inte kommer som en blixt från klar himmel, utan det är alltid en väldigt lång process som föregår ett krig. Det kan vara fråga om en potentiell konflikt som utvecklas till en konflikt som, om ingenting görs, kan utvecklas till en väpnad konflikt som, om ingenting görs, kan utvecklas till krig. Det är positivt om man skulle kunna tänka sig att inom EU utveckla förmågan att föregripa att en konflikt utvecklas så långt att den leder till krig, att man kan använda sig av de tidiga varningar som finns om potentiella väpnade konflikter och om man kunde skapa institutioner som med automatik använder sig av de här tidiga varningarna för att utarbeta en politik som kan förebygga att konflikten fortsätter att utvecklas och eskalerar. Vidare handlar det om att man inom EU kunde utveckla civila insatsstyrkor som kan användas i ett skede innan konflikten har gått så långt att den utvecklas till fullt krig; detta för att på så sätt försöka skapa tid och utrymme för förhandlingslösningar och politiska lösningar. Det är detta som döljer sig bakom begreppet krishantering. Det handlar alltså om att hantera en kris innan den leder till krig. Det är självklart att det finns ett brett folkligt stöd för tanken att kunna hantera kriser på ett konstruktivt och positivt sätt och därmed undvika krig och allt det lidande som det står för. Det som gör att vi känner oss oroade inom Miljöpartiet är att verkligheten inte motsvarar förväntningarna. Verkligheten är att man har satt Natos tidigare generalsekreterare som chef för hela den militära utvecklingen. Man har militärkommitté, militära staber, hundratals anställda - i huvudsak män. Man har arbetsgrupper för samarbete mellan de här styrkorna och EU. Däremot finns det inga arbetsgrupper för samarbete mellan EU och FN eller mellan EU och OSSE. Den civila kommitté som ska hantera de civila aspekterna har bara ett tjugotal anställda. Folks förväntningar och den tro man kan ha om EU:s krishantering rimmar inte riktigt med verkligheten, utan vi ser ett fullständigt fokus på den militära utvecklingen och ett i stort sett ignorerande av den civila utvecklingen. Detta inger oro. Den enda möjligheten att det här kan fortsätta är att det sker bakom lyckta dörrar. Vi har helt nyligen fått uppleva det faktum att man har beslutat sig för att allt som rör EU:s krishantering - såväl den militära som den civila - är hemligstämplat. Därmed förhindras folklig insyn. Därmed förhindras debatt i riksdagen och de andra europeiska parlamenten. Detta är djupt olyckligt, fru talman. Det finns tyvärr ingen anledning att se optimistiskt på utvecklingen. Fokus fortsätter att ligga helt på den militära delen.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservation 3, utrikeshandelspolitiska frågor. I frågan om regelförenklingar för strukturfonderna anser utskottet att mer behöver göras. Jag anser att denna skrivning får betraktas som dagens understatement. I likhet med många medlemsländer har EU utvecklat alltför omfattande regler. Därför behövs en regelrevision med syfte att avskaffa onödiga regler och i övrigt förenkla och förtydliga det regelsystem som behövs. En gemensam marknad behöver gemensamma regler, men de ska vara enkla och överskådliga. Samtidigt ska de underlätta och inte förhindra den fria rörligheten, och därmed vara ett hjälpmedel för tillväxt och välstånd. Rätten att utfärda regler för den inre marknaden får inte överlåtas på medlemsländer. Det skulle resultera i protektionism och en ökning av regelmängden. Av dessa skäl borde Sverige verka för en ordentlig regelrevison inom EU. Som bekant är Sverige ordförande i EU detta halvår, och jag kan ha viss förståelse för att frågan om en regelrevision inte ligger högst upp på regeringens dagordning. Det vore däremot bra om frågan över huvud taget fanns på dagordningen. Jag kan ju passa på att fråga den socialdemokratiska företrädaren hur det är med den saken. Planerar regeringen att under ordförandeskapet försöka lyfta fram denna viktiga fråga? I denna kammare råder förhoppningsvis stor enighet om att EU:s regionalpolitik behöver reformeras. En del av våra förslag på detta område går ut på att de riktade bidrag som ges till svaga regioner i medlemsländer i stället ges som en avräkning på medlemsavgiften för länder som ligger väsentligt under genomsnittet av EU:s medelinkomst. Grundförutsättningen måste ändå vara att medlemsländerna själva bättre kan utforma sin egen regionalpolitik under förutsättning att det sker i överensstämmelse med konkurrensreglerna på den inre marknaden. Ett tydligt mervärde för en europeisk regionalpolitik är däremot att EU ska kunna ge stöd till regionalt samarbete över nationsgränser. Särskilt viktigt är det regionala samarbetet mellan länder som tidigare kanske har varit i konflikt eller har spända relationer. Det gäller inte minst kandidatländerna och gränsen mellan kandidatländer och länder längre österut, exempelvis Fru talman! Visserligen är det angeläget att minska klimatpåverkan från transportsektorn, och vi satsar gärna på förbättringar inom infrastrukturen. Till skillnad från regeringen har Moderaterna också lagt fram ett förslag i vad vi kallar en infrastrukturproposition. Jag hoppas att regeringens företrädare inte tar illa upp. Det vanliga är ju att det är en regerings uppgift att lägga propositioner på riksdagens bord. Just vad gäller infrastrukturen har dock inga propositioner anlänt på ganska länge, så vi beslöt oss för att ta saken i egna händer. Jag hoppas att våra förslag kan fungera som en inspirationskälla när regeringen eventuellt till hösten lägger fram sin proposition. Så småningom ska ju regeringen också presentera en klimatproposition. Dessa dokument blir ofta väldigt omfattande och fyllda av höga målsättningar. Så långt är allt gott och väl, men när det sedan kommer till konkreta exempel krockar de ofta med de uppsatta målen. Låt oss t.ex. se litet närmare på det statligt ägda Vattenfall har köpt verksamheter, och därmed kunder, i Tyskland och Polen. Med dessa verksamheter följer ungefär 26 000 anställda bara i Tyskland. I Sverige har Vattenfall 8 000 anställda. Men basen sägs trots allt vara den svenska verksamheten där målet är att ge svensk industri billig el. Fast verksamheten verkar nu också gå ut på att bygga vindkraftverk. Företaget vill ju vara en ledande europeisk spelare. Mot bakgrund av diskussionen kring energipolitiken och den kommande klimatpropositionen bör man hålla i minnet att den mesta elen inom Vattenfall kommer att produceras, inte av vind eller vattenkraft utan av andra energikällor som kol. Att målen med energipolitiken samspelar med den policy som bedrivs i det statliga energibolaget skulle kunna vara en god början. På vissa håll framförs ibland uppfattningen att den fria rörligheten för varor bör ersättas med sociala och miljömässiga mål. Alla sådana uppfattningar avvisar vi å det bestämdaste. Det stadgas däremot i Amsterdamfördraget att miljöhänsyn ska integreras i alla gemenskapens politikområden för att uppnå en hållbar utveckling. En av de viktigaste handelspolitiska frågorna alla kategorier är frihandelsfrågorna. Jag hoppas verkligen att vi står enade i uppfattningen att hela den globala ekonomin, inklusive EU och framför allt u-länderna skulle tjäna på minskade handelshinder och ökad frihandel. Det är inte rimligt att EU bedriver omfattande stödprogram för att stödja den ekonomiska utvecklingen i olika länder samtidigt som dessa länder inte ges fullt tillträde till marknaden.
Fru talman, åhörare, utskottskamrater! Vi har hela dagen ägnat oss åt att diskutera EU-frågor här i kammaren. Det är viktiga frågor att diskutera. I den här debatten från näringsutskottet kommer jag mer att ägna mig åt detaljfrågor. De är också viktiga. Jag vill börja med att yrka bifall till Vänsterpartiets reservation under punkt 1. Den reservationen bygger i huvudsak på en motion från Vänsterpartiet som handlar om strukturfonderna. Den förra programperioden kan man se som en lång läro och anpassningsperiod till gemenskapens strukturfondssystem. Ett antal organisatoriska och administrativa problem har man upptäckt under den här tiden. Regelsystemet ansågs byråkratiskt och krångligt och därmed mindre effektivt. Man har gjort vissa regelförändringar och regelförbättringar. Bl.a. har man tillsatt sex länsstyrelser som ska vara en förvaltningsmyndighet som ska svara för beslut och utbetalning inom mål 1 och mål 2-områdena. Man har också sett till att det ska vara möjligt att betala förskott till ideella föreningar och lokala kooperativ eller en allmännyttig stiftelse. Dessa regelförändringar var bra, och de var nödvändiga att genomföra. Men det finns oerhört mycket mer att göra. Även tidigare talare har pratat om regelförändringar. Det finns stora möjligheter för regeringen att i den kommande regionalpolitiska propositionen gå igenom strukturfonderna för att se hur de används och hur de ska användas samt att genomföra nödvändiga regelförändringar. När det gäller utvärdering finns det mycket att göra. Vi anser att regeringen bör ta ett helhetsgrepp på frågan om utvärdering. Man behöver ha en bättre kontroll över hur utvärderingar sker. Inför den nuvarande programperioden har det utvecklats indikatorer för att man bättre ska kunna mäta resultat och effekter av programmen. Lika möjligheter för kvinnor och män liksom hållbar utveckling ska vara genomgående teman i sturkturfonderna, och detta ska genomsyra alla projekt. Det här kommer att följas upp av såväl kvantitativa som kvalitativa indikatorer. För de svenska mål 1-programmen avser man att göra mätningar på följande tre områden: Inom området förvaltning ska man belysa den administrativa kvaliteten genom att vissa av projekten ska finnas dokumenterade i NUTEK:s informationsbas. När det gäller resultat av verksamheten ska man mäta tre indikatorer: antal nya företag, antal nya arbetstillfällen och antal timmar för kompetensutveckling. Enligt de utvärderingar som vi har kunnat ta del av har många länsstyrelser och kommuner inte kunnat avsätta tillräckliga resurser eller också säger de sig ha saknat kunskap för att göra kvalificerade utvärderingar. I en regional delutvärdering av mål 5b konstateras att trots att jämställdhetsmålet är centralt finns det en tendens att de olika aktörerna som hanterar program och projekt ofta närmar sig detta område med okunskap. Det är de enskilda tjänstemännens hållning som får avgöra. Resultatet blir olika maktstrukturer ute i länen. I de utvärderingar som har gjorts har man inte lyckats att integrera ett maktperspektiv i jämställdhetsanalysen. Det är allvarligt med tanke på att jämställdhetsperspektivet är prioriterat av regeringen. Inför kommande programperiod är det nödvändigt med en högre kvalitet på både utvärderingar och uppföljningar så att jämställdhetsperspektivet genomsyrar hela processen. Även när det gäller långsiktigt hållbar utveckling är erfarenheterna desamma. Av de redovisningar som Vänsterpartiet har haft tillgång till har det varit svårt att se att hållbar utveckling skulle vara en viktig princip för att en ansökan skulle beviljas. Slutligen är ett av huvudmålen för strukturfonderna att motverka regional obalans. Även på nationell nivå måste det vara ett uttalat mål att strukturfonderna ska bidra till att skapa balans inom de regioner där medlen fördelas. Annars finns det risk för att det blir de stora centralorterna som får del av utvecklingspengarna. Fru talman! Självfallet måste en utvärdering inkludera effekter på jämställdhet, på långsiktig hållbar utveckling, på sysselsättning, på regional obalans och kostnadseffektivitet.
Fru talman! Jag har en fråga som berör Vattenfall. Som vi alla vet expanderar Vattenfall kraftigt utanför landets gränser. Man investerar i Polen och Tyskland. Företrädesvis gäller det energiomvandling från fossila bränslen till elenergi. Man har också köpt in sig i tysk kärnkraft. Vänsterpartiet till den svenska miljöpolitiken generellt där man försöker minska koldioxidutsläppen? Vänsterpartiets politik syftar ju till nedläggning av kärnkraft. Staten har ett 100-procentigt ägande i ett bolag som för en expansionspolitik som går tvärtemot både den svenska uppfattningen och Vänsterpartiets uppfattning om hur miljöpolitiken och energipolitiken ska se ut. Jag undrar om Gunilla Wahlén kunde säga någonting om detta.
Fru talman! Vi i Vänsterpartiet ställer oss inte positiva till att Vattenfall tänker ställa om till koldioxidbefrämjande energi i Sverige. Vi ställer krav på att det i ägardirektivet ska finnas mer preciserade mål för vad ägandet ska leda till. I detta ägande ska det också finnas ett ansvar för en hållbar utveckling, för en regional utveckling och för elsäkerhet.
Fru talman! Med tanke på att elmarknaden har avreglerats och på att elbolagen lever i konkurrens med varandra är det en besvärlig begränsning när man från ägarhåll - som Vänsterpartiet vill - anger vissa begränsningar. Det rimliga vore naturligtvis att Vattenfall fick verka på marknaden på marknadens villkor. Kanske skulle staten ägande skiljas från Vattenfall helt och hållet så att Vattenfall kunde verka i olika länder efter dessa länders lagar och regler. Som jag ser det skulle detta underlätta Vattenfalls expansion och Vattenfalls möjligheter att vara en stor och aktiv spelare även i framtiden. Vad anser Vänsterpartiet om detta?
Fru talman! Vi anser att staten har ett ansvar för infrastrukturen. En del av infrastrukturen i ett land är elförsörjningen. Eftersom det finns ett statligt ansvar för den måste man också ha kontroll över ägandet. Framför allt måste medborgarna veta vem som kan utkrävas ett ansvar för att elförsörjningen fungerar. Skulle man göra som Ola Sundell föreslår, att man skulle dela upp Vattenfall i en marknadsmässig del och en infrastrukturdel där staten tar det fulla ansvaret, är det ingen mening med att staten ska äga Vattenfall om det ska drivas som ett kommersiellt bolag. I så fall ska det vara ett kommersiellt bolag. Därför anser vi att Vattenfall måste få klara ägardirektiv och klara direktiv om hur verksamheten ska skötas, vad den är ämnad för och vilka krav som ska ställas på Vattenfall. Men huvudkravet kan inte vara att Vattenfall ska agera på en marknad under marknadsmässiga villkor.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till vår reservation nr 2, men vi står naturligtvis också bakom reservation nr 3. Jag tycker att det har varit mycket intressant att från mitt arbetsrum följa dagens långa debatt om EU och framtidsfrågorna i EU. De allra flesta av oss vill ju så fort som möjligt få till stånd en utvidgning, och många talare har tagit upp detta. Det som startade som ett fredsprojekt kan inte vi som nu är med hålla för oss själva. Vi måste skapa ett enat Europa, ett Europa där fler länder och deras invånare får del av de fördelar som en fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital ger. Men vi måste också skapa ett Europa där vi tillsammans kan lösa nationsövergripande problem, t.ex. den internationella brottsligheten eller miljöproblemen där utsläppen av växthusgaser får globala effekter. Här kan och måste EU spela en aktivare roll än i dag. Men att det inte är så enkelt att enas mellan de olika europeiska länderna framgick tydligt vid utrikesministermötet, där några länder ville senarelägga kandidatländernas tillträde till arbetsmarknaden. Ännu mer komplicerat tror jag att det blir när de nuvarande EU-länderna ska inse att hela det ekonomiska bidragssystemet måste förändras, både till innehåll och till nivå. För hur ska annars medlen räcka till för att ge samma villkor för de tillkommande länderna? Fru talman! EU:s strukturfondssystem har inte fungerat på ett acceptabelt sätt i Sverige. Det har präglats av krånglighet. Regelverket har varit alltför omfattande och snårigt. Mycket tid och kraft har gått åt till administration. Det har varit nära nog omöjligt för en liten projektägare att starta och genomföra ett EU-projekt, eftersom det krävts både byråkratisk kompetens och en stabil finansiering då EU-medlen har betalats ut så sent. Dessutom vet vi att de lokala skattemyndigheterna har haft olika uppfattning om momsplikt eller icke momsplikt för strukturfondsbidragen. De förenklingar och förbättringar som har genomförts inför den nuvarande programperioden 2000 2006 är steg i rätt riktning, men det räcker inte. Det måste bli ännu enklare. Jag menar att målet måste vara att det ska vara lika enkelt för t.ex. ett byabaserat kvinnokooperativ att starta och driva ett EU-projekt som det är för ett landsting. Möjligheten att betala ut en viss del av strukturfondsstödet i förskott är också ett steg i rätt riktning. Men mer kan göras, och det är i huvudsak på nationell nivå som detta ska ske. Fru talman! När det gäller EU:s regelverk är kraven desamma: Reglerna för den inre marknaden måste bli enklare och färre. Regeringen bör därför kraftfullt driva kravet på ett mer intensifierat regelförenklingsarbete. Färre och tydligare regler är en förutsättning för att de regler som finns på den inre marknaden kan tolkas och tillämpas mer likvärdigt. Då kommer vi att uppnå en större harmoni och likabehandling, vilket är grunden för att syftet med unionen ska uppnås. Fru talman! Beslut måste också tas på rätt nivå i EU. Vi kristdemokrater välkomnar därför de nya förordningar som gör det möjligt att nationellt hantera och besluta om stöd till utbildning, mindre stöd och stöd till små och medelstora företag. Vi menar att varje land bättre och snabbare än EU-byråkratin kan avgöra hur medel behövs och hur de ska nyttjas på hemmaplan. Men fler beslut borde enligt subsidiaritetsprincipen lyftas ned till nationell nivå. Det kan gälla t.ex. regionalt stöd och miljöstöd. Sedan, fru talman, vill jag gå över till avsnittet om EU och energi. Inom EU drivs en mängd olika frågor och projekt med bäring på energifrågorna. Det gäller t.ex. främjande av förnybara energikällor, avreglering av el och gasmarknaderna samt utveckling av ett regelverk och ett ersättningssystem så att handel med el kan ske över nationsgränser på den inre marknaden och med länder utanför EU. Också forskning och utveckling av energiteknik ingår i det gemensamma arbetet i EU, och energieffektivisering och energibesparing är pågående projekt. Allt detta är mycket bra och angelägna frågor som kan och bör drivas på EU En annan viktig och angelägen fråga som EU på allvar borde ta tag i är de energirelaterade miljöproblemen. Här finns ett fält som ligger öppet för en mängd olika åtgärder, däribland en gemensam lägsta avgift för utsläpp av koldioxid. Vi menar att det är skandal att regeringen inte har velat driva detta med kraft i EU. Sverige är ett föregångsland inom detta område med ganska höga miljöavgifter - faktiskt så höga att de nästan kan ses som konkurrenshinder så länge som inte de andra industrinationerna har samma avgifter. Fru talman! Inom miljö och energiområdet är det också viktigt att det finns tydliga definitioner på vad som är att betrakta som avfall och vad som är biobränsle, liksom på vad som ska deponeras, förbrännas eller återvinnas. Vår definition av biobränsle innebär avfall med biologiskt ursprung, torv, halm, salix och energigräs, grot, dvs. grenar och toppar, spån och bark samt avlutar. Det, menar vi, är en mycket bra definition. Vi menar också att detta borde kunna användas som bränsle i samtliga EU-länder. Vi anser att regeringen borde ta tag i definitionsfrågorna och driva dem i EU. Det handlar om en europeisk miljö och energifråga där vi i Sverige, med vårt kunnande och vårt miljötänkande, borde agera i stället för att möjligen i efterhand försöka reagera. Fru talman! Jag har redan yrkat bifall till reservation 2. Jag hoppas att fler anser det angeläget att vi får en enhetlig definition inom det här området.

Fru talman! Jag vill ta upp regionalpolitiken, klimatpropositionen och infrastrukturen. Det har framförts tidigare från talarstolen att regionalpolitiken och infrastrukturen skulle sammanfalla och att intressena därvidlag skulle kunna tillfredsställas i bägge dessa delar. Det ligger en rimlighet i detta. Dock hörde jag för ett tag sedan språkröret Hammarström säga att en förutsättning för att infrastrukturpropositionen skulle komma till stånd var att klimatfrågorna behandlades samtidigt. Då är min fråga till Barbro Andersson Öhrn: Väger klimatfrågorna tyngre än regionalpolitiken?
Fru talman! Jag tror att båda områdena är så pass viktiga att det är svårt att vikta vilket som är viktigare än det andra. Dock kommer enligt de uppgifter som jag har klimatpropositionen att sammanfall i tiden med infrastruktur och regionalpropositionerna.

Fru talman! Vänsterpartiet har en reservation till detta betänkande som även jag vill yrka bifall till. Utöver vad som tidigare har framförts av Gunilla Wahlén skulle jag vilja argumentera ytterligare för den här reservationen. Som det sagts här tidigare är det bra att antalet strukturfondsprogram blir färre. De borde kanske kunna bli ännu färre om man låter medlemsstaterna bestämma mer själva. Är det t.ex. inte större chans att respektive medlemsland bäst vet vilka geografiska områden som behöver regionala stöd? EU:s fyrkantiga regler kom ju i öppen dag när mål 1-områdena för den nya perioden skulle fastställas. Kartan fick ritas så att industriområdena kom med och bostadsområdena kom utanför för att passa EU:s regler. Vi har i vår motion beskrivit hur organisationen för strukturfondsarbetet ser ut. Det kännetecknas av, för att använda sig av utskottets egna ord, byråkrati och krångel. Jag skulle vilja lägga till att det dessutom är svåröverskådligt och inte ger några garantier för att mål som jämställdhet och hållbar utveckling blir styrande. Regeringen gav 1999 Statskontoret i uppdrag att ge en samlad bild om och hur målen i strukturfondsprogrammen har uppnåtts samt hur de har utvärderats. Statskontorets uppdrag presenterades i Mittutvärderingar av strukturfonderna, som lämnades till regeringen i december 1999. Där kan man utläsa en hel del om metodiken kring utvärderingen. I denna rapport finns ett förslag om att inrätta en kommitté som ska ha ett övergripande nationellt ansvar för utvärdering och måluppfyllelse av strukturfonderna. Från Vänsterpartiets sida anser vi att det är ett bra förslag, och denna kommitté bör vara parlamentariskt uppbyggd för att garantera insyn från allmänhetens sida. Utskottet hänvisar till att berörda frågor kommer att aktualiseras i samband med regionalpolitiska propositionen under hösten 2001. Vad jag vet har inte den regionalpolitiska utredningen speciellt sysslat med utvärdering och uppföljning av EU:s strukturfonder, men varifrån förslagen kommer är väl mindre viktigt. Fru talman! Det viktiga är att förslagen läggs fram och att förslagen blir sådana att utvärderingarna blir överskådliga och att de också mäter kvaliteten på sådana mål som jämställdhet och långsiktigt hållbar utveckling.
Fru talman!

Jag hoppas att det inte är tecken på att deras engagemang har svalnat snabbt utan att det är för att de springer i korridorerna. Låt mig i alla fall göra en anknytning till den debatt vi har haft tidigare i dag och göra klart att det är EU som står i centrum för utvecklingen i vår världsdel. De nordiska samhällena och det nordiska samarbetet kan frodas endast inom en vidare europeisk ram och genom att de nordiska länderna deltar aktivt i det europeiska samarbetet. I dag präglas tyvärr det nordiska förhållandet till Europa av splittring, obeslutsamhet och halvhjärtat engagemang. De nordiska länderna sitter vid olika bord. Beskrivande för situationen är att Norden i dag har fem olika valutor. När EU nästa år går över till den gemensamma valutan har Norden även fortsättningsvis fem olika valutor. Här krävs ett mer kraftfullt politiskt ledarskap för att den nordiska rösten ska bli starkare i det europeiska samarbetet och en tydlig vision om euron som Östersjöområdets framtida gemensamma valuta som uppmuntrar handel och ekonomisk integration mellan länderna. årsjubileum, har under de senaste tio åren genomgått mer genomgripande förändringar än under sin tidigare historia. De dramatiska förändringarna i vår omvärld som inledde 90-talet påverkade redan från början rådets verksamhet. Men det var först i mitten av årtiondet som man allmänt insåg nödvändigheten av en mer genomgripande förändring av rådets arbetssätt och organisation. En av de mer påtagliga förändringarna var de ökade kontakterna med de nu självständiga baltiska staterna vars talmän inbjöds till Nordiska rådets session redan innan länderna hade uppnått sin formella självständighet. I slutet av denna månad kommer vi att ha vårt tredje gemensamma möte mellan Nordiska rådet och 1999 och framstår som något av det viktigaste som Nordiska rådet har arbetat med de senaste åren. Denna gång möts vi i Riga. Viktiga teman för detta möte är EU:s utvidgning och den nordliga dimensionen. Detta visar att de säkerhetspolitiska frågorna i vid bemärkelse intar en alltmer framträdande roll i samarbetet. Det är en enorm utveckling från den tid när dessa frågor över huvud taget inte fick finnas med på dagordningen i det nordiska samarbetet. Vid den senaste sessionen lade den konservativa gruppen fram ett medlemsförslag om att man skulle erbjuda de baltiska länderna medlemskap i Nordiska rådet. Det finns också en moderat reservation i dagens betänkande från utrikesutskottet till förmån för baltiskt medlemskap. Ingen annan partigrupp var beredd att stödja vårt förslag, precis som här i riksdagen. Rådets majoritet stannade vid en, som jag tycker, mycket urvattnad rekommendation om att samarbetet med de baltiska staterna ska intensifieras. Jag håller med min företrädare som ordförande i den svenska delegationen, Gun Hellsvik, som i rådets debatt påpekade att det är svårt att i längden intensifiera samarbetet med de baltiska länderna och samtidigt förneka dem att delta fullt ut. Det kan inte i längden vara meningsfullt för dessa länder att försöka samarbeta med en organisation som ständigt håller sig på armlängds avstånd. Fru talman! Alla här i kammaren hade inte möjlighet att vara med på sessionen i Reykjavik. Men när statsminister Paavo Lipponen avslutade generaldebatten gjorde han för sin del klart att han tror att utvecklingen går mot att de baltiska länderna blir medlemmar i Nordiska rådet. Liknande tankegångar för den s.k. vismanspanelen fram i sin rapport Norden 2000 - öppet för världens vindar. De talar om att man måste gå ifrån det patron-klient-förhållande som kännetecknar samarbetet i dag mellan Norden och de baltiska länderna till ett samarbete byggt på jämställdhet parterna emellan. Jag undrar om ni som nu har sagt nej till att öppna för medlemskap för Estland, Lettland och Litauen har funderat på vad som händer om förhoppningsvis bara några år då de blir medlemmar i EU. Då kommer dessa medborgare att i praktiken få de rättigheter vilka varit de mest betydelsefulla och handgripliga resultaten av det nordiska samarbetet för medborgarna sedan 1950-talet, dvs. frihet att välja var man vill bo och var man vill arbeta i Norden. Vad tänker ni då säga till våra grannar på andra sidan Östersjön? Det blir svårt att säga nej till en medlemsansökan. För mig med min vision av en dynamisk framåtskridande Östersjöregion är det självklart att Nordiska rådet så långt som möjligt ska bidra till att stärka relationerna i vår del av Europa. Det är nu som Nordiska rådet skulle kunna göra en skillnad genom att välkomna de baltiska länderna som medlemmar och fördjupa samarbetet med nordvästra Ryssland och Över huvud taget är jag orolig för vad som nu håller på att hända med närområdessamarbetet i rådet. I de diskussioner som nu förs när det gäller att förändra rådets struktur känner jag att andra partigrupper inte riktigt prioriterar detta samarbete. I stället för att flytta fram positionerna är man nu på väg att ta flera steg tillbaka. En sådan utveckling vore djupt olycklig och skulle försämra våra möjligheter att bidra till frihet och fred, säkerhet och stabilitet i vår del av Fru talman! Organisatoriska reformer kan inte ersätta politisk drivkraft. Men ändå är det det som alltför mycket kännetecknar arbetet i rådet i dag. Med frenesi läggs nu den ena organisatoriska utskottsmodellen fram efter den andra i den arbetsgrupp som har fått till uppgift att se över rådets organisation. Det gör man, enligt min uppfattning, utan att man riktigt har gjort klart för sig vad man vill med det nordiska samarbetet framöver. Ska det nordiska samarbetet bli kraftfullt kan man inte göra allt. Man måste koncentrera sig och fokusera på det som är viktigt. Det är då vi kan åstadkomma nordisk nytta. Nordiska rådet måste bli mer mål och resultatinriktat och fokusera på utmaningar som påverkar människors liv samt de nordiska ländernas möjlighet att genom samverkan påverka EU. Till våra gemensamma intressen hör bl.a. att främja frihandel och den fria rörligheten, att ta bort gränshinder i Norden och Europa, att förstärka den politiska stabiliteten, speciellt i Östersjöregionen, och utveckla EU:s säkerhetspolitiska roll. Fru talman! Banden mellan Nordiska rådet och de nationella parlamenten måste stärkas. I dag lever det nordiska samarbetet alltför mycket ett eget liv skilt från det vi gör och skulle kunna göra i de nationella parlamenten. För att nordiskt samarbete ska bli mer kraftfullt måste det omfatta fler än de 87 valda ledamöterna till Nordiska rådet. Precis som mina kolleger i utrikesutskottet anser jag att det vore värdefullt med ett brett samarbete mellan de nationella parlamentens olika utskott. Ett starkt nordiskt samarbete stammar ur vardagen. Det är bra att vissa av ländernas parlamentariker har särskilt ansvar för det nordiska samarbetet, men det vore ännu bättre om de nordiska frågorna involverade alla parlamentsledamöter i deras dagliga gärning. Ett sätt att klara detta vore att varje nordiskt lands fackutskott samarbetar med varandra inom respektive frågeområde. Politiska initiativ skulle kunna tas i varje nationellt utskott för att sedan beredas gemensamt. Besluten skulle som i dag fattas i Nordiska rådet. Fru talman! Som jag tidigare redovisat är det tydligt att många gemensamma nordiska frågor också har stark koppling till de europeiska frågorna, och omvänt gäller att många Europafrågor har stark inverkan på de nordiska länderna och de nordiska frågorna. Såväl den politiska som den personella kopplingen till EU-parlamentet måste därför förstärkas. Vi vill att de nordiska ländernas EU parlamentariker ska kunna ingå i respektive lands delegation till Nordiska rådet tillsammans med nationella parlamentariker. De nordiska ländernas parlament måste därför ges rätt och möjlighet att nominera ledamöter till Nordiska rådet partipolitiskt proportionellt bland såväl nordiska parlamentsledamöter som nordiska EU-parlamentariker. Vi har också glädjande nog fått stöd från Folkpartiet liberalerna när det gäller denna viktiga fråga. Fru talman! Det nordiska samarbetet har spelat en mycket betydelsefull roll för att väva samman de nordiska länderna. Det nordiska samarbetet har och kommer att ha viktiga uppgifter också i framtiden. Men det förutsätter att vi är villiga att utveckla Nordiska rådets uppgifter. Det är här vi ser medlemskap för de baltiska staterna som den stora utmaningen för samarbetet. Fru talman! Vi står naturligtvis bakom alla våra reservationer som är fästade till detta betänkande, men för tids vinnande kommer jag att begränsa mig till att yrka bifall till reservation 3 under mom. 21.

Fru talman! Lite grann i skuggan av debatten om EU:s framtid denna Europadag diskuterar vi nu det nordiska samarbetet. Jag vill påstå att det är lyckosamt och betydelsefullt på många områden. Den fria rörligheten för människor och gemensamma satsningar inom viktiga områden som miljö och utbildning är några tydliga exempel. Det nordiska samarbetet vilar på en grundval av ett gemensamt kulturarv och en gemensam historia. Det finns en värdegemenskap kring människosynen och framför allt kring demokratin och den folkliga förankringen i politiken. Vi kristdemokrater vill därför även i fortsättningen utveckla och fördjupa det nordiska samarbetet i denna tid av nya förutsättningar och möjligheter. Fru talman! Det år som gått har till rätt stor del präglats av den rapport som den s.k. vismanspanelen lade fram. Den handlar om Nordens framtid och det nordiska samarbetet och innehåller ett stort antal förslag till hur detta ska kunna förbättras. Inte minst gäller detta arbetet inom Nordiska rådet. En sak som det råder stor enighet om är att det gäller att bättre förankra Nordiska rådet i respektive lands parlament. Ett tänkbart sätt att göra det skulle kunna vara att i våra parlament ha en nordisk dag, som skulle uppmärksammas samtidigt i de nordiska länderna. På denna nordiska dag skulle man i parlamenten kunna ha debatter, information och seminarier i syfte att sprida information och kunskap om det nordiska samarbetet och om vad det ger, om problem som behöver lösas men också om hur vi som nordiska grannar ännu mer ska kunna utveckla vårt samarbete. Nästa år firar Nordiska rådet 50 år. Kanske skulle det vara möjligt att i samband med det firandet ha en gemensam nordisk dag - en jubileumsdag för hela Fru talman! Föreningen Norden har en särställning bland olika frivilligorganisationer när det gäller det nordiska samarbetet. Det är positivt att den informationsverksamhet som tidigare drevs av Föreningen Norden via Arena Norden nu fått en god efterföljare genom den informationsverksamhet som Nordiska ministerrådet etablerat i Stockholm. På initiativ från mittengruppen i Nordiska rådet, där bl.a. kristdemokraterna ingår, arbetar nu ministerrådet med frågan om en etablering av en informationspunkt i Kaliningrad. Det är ett uttryck för den ökade vikt som den ryska enklaven Kaliningrad har i det nordiska närområdet. Kaliningrad har också hamnat i ett speciellt läge nu när både Litauen och Polen förbereder sig för att bli medlemmar i EU. Kaliningrad blir då helt omgivet av EU-länder förutom vad gäller kusten mot Östersjön. Vi förutsätter att frågan om en informationspunkt i Kaliningrad på grund av sin betydelse kommer att kunna lösas relativt snart. Fru talman! Det är angeläget att frågan om samernas representation i Nordiska rådet får en bra lösning. De representerar faktiskt en urbefolkning i Norden. Den frågan har diskuterats ett antal år i bl.a. vårt utskott, och det som vi som arbetar med frågan får böja oss för den här gången är att den tidigare aviserade skrivelsen från regeringen enligt en ny uppgift kommer att lämnas till riksdagen under hösten 2001. Vi får alltså anledning att snart återkomma till den frågan. Fru talman! I det nordiska samarbetet ingår också ett betydelsefullt miljösamarbete. För oss kristdemokrater är det ett av de viktigaste områdena i det nordiska samarbetet. Det måste ha hög prioritet och utgöra en grund för allt övrigt samarbete. Utan strävan och konkreta åtgärder för ett hållbart ekologiskt samhälle ter sig den framtida utvecklingen i viss mån utan hopp. Miljöstrategier måste utarbetas och framför allt implementeras både generellt inom miljöpolitiken och specifikt inom ett antal tvärsektoriella områden. Miljöpolitiken måste implementeras i hela politiken. Miljösamarbetet inom Norden är inte bara viktigt för vårt närområde utan måste i högre utsträckning även omfatta dessa länder - kanske allrahelst nordvästra Ryssland och de baltiska länderna. I denna region finns oerhörda utmaningar inför framtiden, och det är av yttersta vikt att miljöfrågorna kan lösas gemensamt av de nordiska länderna och länderna kring Östersjön, Barents hav och Arktis. Därför bör miljösamarbetet gentemot främst nordvästra Ryssland, med bl.a. Murmanskområdet, ges en ännu högre prioritet. Därför, fru talman, vill jag avslutningsvis yrka bifall till kristdemokraternas reservation nr 1.
Fru talman! Efter en lång dags färd och med en stor Europadebatt bakom oss kan det kännas lite smått att särbehandla det nordiska samarbetet. Betänkandet ser till det yttre ganska oansenligt ut, men till sitt innehåll har det en hel del att bjuda på. Inte mindre än 24 hemställanspunkter har utrikesutskottet skrivit med anledning av Nordiska ministerrådets verksamhetsberättelse om nordiskt samarbete och Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående sin verksamhet i fjol. Ett förhållandevis stort antal motioner kommenteras högst sympatiskt med tanke på hur rått andra utskott brukar avstyrka yrkanden. Väldigt få får avslag rätt upp och ned. Det tyder på att motionärerna från nästan alla partierna har en hög grad av utskottets sympati för sina förslag. Det rör sig om ett fyrtiotal olika yrkanden utöver regeringens skrivelse och ministerrådets redogörelse. Under året har en försöksperiod avslutats när det gäller servicetelefonen Hallå Norden, och på svenskt initiativ har ministerrådet upprättat informationsverksamheter i Stockholm, Köpenhamn och Oslo. Men visst satt det hårt åt, och den svenska delegationen ägnade flera möten åt att återkomma till det till synes enkla som plötsligt för ministerrådet var så stort och svårt. Dit hör t.ex. budgetfrågorna med drygt 700 miljoner danska kronor där Sveriges insats är drygt ett par hundra miljoner, eller om man så vill ungefär 1 % av det vi satsar på EU-samarbete. Det finns några saker som träder fram lite tydligare än annat. Det snart dussintalet år av nära samarbete med Baltikum har ytterligare stärkts. Nordiska rådet blev något av en dörröppnare, för att inte säga en murbräcka, då Nordiska rådet rent fysiskt var före nordiska länders ambassader. Dessutom var det en viktig signal till den gamla sovjetledningen, nämligen att det fanns ett nordiskt intresse om utvecklingen på Från den nordiska mittengruppen, där bl.a. liberalerna ingår, har vi gjort besök i Kaliningrad, detta lilla landområde som har så mycket av gammal sovjetisk prägel. Det gråa och fattiga är det som mest framträder, och den ungefär en miljon stora befolkningen drömmer också om att få en utvecklad demokrati och ett liv i frihet och fred. För Folkpartiets del har vi lagt tyngdpunkten på Färöarna och Grönland tillsammans med det isländska landet uppmärksammas i några yrkanden. Utöver det allmänna samarbetet förespråkar vi en ökad satsning på förbättrade kommunikationer inom och med Västnorden. Frågor som rör IT och tele, medicin, distansundervisning och forskning i det nordiska samarbetet med Västnorden vill vi driva på. Ingen fråga har nog samlat den svenska nordiska delegationen som vårt engagemang för att lösa den flera decennier gamla frågan om TV:s public serviceutbud, att kunna se programmen i hela Norden. Bor man i gränsområden är det en stor fråga. Därtill kommer att alla länderna skulle få glädje av den ökade språkförståelsen, det kulturella utbudet och viljan till sammanhållning. Vi har ibland sagt: Du kan se all världens TV kanaler här i riksdagshuset men inte norska fjernsyn. När Bill Clinton var på Karl Johann i Oslo var det inte norsk public service som sände här, utan vi fick text och bilder via CNN över satellit från Washington. Men visst kändes det lite snopet att våra närmaste grannar inte kunde nå oss trots modern teknik. För några veckor sedan var jag i österbottniska Vasa i Finland. Där ser 60 % av stadens invånare på svensk TV. Det bör vi i och för sig känna oss hedrade av. Men när nu digitala lösningar ska avlösa de analoga sändningsmetoderna och när Finland dessutom satt ut ett datum för att släcka ned den var man uppenbart oroad. Samma ängslan finns också på Åland, dvs. det område som vi brukar säga är det mest svenska i Norden. Man brukar säga att Nordiska rådet och nordiskt samarbete är de många frågornas framgång, och det är få men stora bakslag. Till de senare hör att Nordsat aldrig blev mer än ett förslag som inte fullföljdes, och den industrisatellit som skulle kunna förmedla nordiskt TV-utbud kom aldrig i luften. Därför har nordiskt TV-samarbete blivit en lång lidandets historia. Många ministermöten, det må vara samarbetsministrar eller statsministrar, har upprepade gånger gett sin försäkran och lugnande besked att frågan arbetar vi med, frågan kommer att lösas. Nu börjar det bli bråttom. Otåligheten är i stigande. Saken blir inte bättre av att kulturministrarna som hade lovar rapporter till vårt möte i Oslo för en månad sedan helt sonika uteblev. Den nonchalansen tog Nordiska rådet illa vid sig av, och det känns just nu som en inre påfrestning. Nu förväntar vi oss besked vid sommarmötet i Kungälv. Jag skulle vilja vädja till samarbetsminister Leif Pagrotsky att engagera sig i ärendet och driva frågan fram till en lösning. Skulle det ske skulle den svenske samarbetsministern gå till historien. Därför kommer vi med intresse att redan här i den här debatten lyssna in samarbetsministern. Att människor ska kunna röra sig fritt mellan länderna utan att behöva pass är en av grundstenarna i EU-bygget. Sedan sex veckor tillbaka är passkontrollen i 13 av EU:s länder jämte Norge och Island inne i det s.k. Schengenavtalet. Av EU och Nordiska rådet är det bara England och Irland som håller sig utanför. Sverige är inte den yttre gränsen i detta sammanhang, utan det är vårt broderland Norge, Norge som tillsammans med Sverige har världens längsta EU-gräns som går från Strömstad i Bohuslän till norska Kirkenäs, nästan borta vid Murmansk. Delvis motsägelsefulla saker ska åstadkommas. Å ena sidan en stor öppenhet för de deltagande ländernas medborgare, å andra sidan ska det vara en tydlig yttre gräns. När de fem nordiska statsministrarna för sex år sedan i Reykjavik med flödande välvilja förband sig att inte splittra Norden med ett sådant här avtal utan lösa det i god broderlig anda var det inget fel på retoriken. Men nu, fru talman, är vi framme vid praktiken. För Nordens medborgare är passfriheten inte något nytt. Den har vi haft i över 50 år. Vad som nu händer är att vi kan drabbas av alternativa kontroller som Schengenländerna bygger upp för att kompensera bortfallet av passkontroll mellan länderna. Vi står inför paradoxen att när passfriheten inträder kommer vi i det korta perspektivet att rentav behöva ha passet till hands. Att röra sig mellan Schengenländerna är att betrakta som inrikesresa som inte kräver pass. Ändå ska man kunna styrka sitt medborgarskap. Detta har vi i Nordens och Nordiska rådets historia funnit relativt lätthanterligt tidigare. Men den inrikes rörligheten i Schengenområdet med samordning av visumregler och en bärighet på flykting och asylpolitik är inte lika enkel med de kraftigt skilda kulturerna och ambitionerna t.ex. när det gäller nordligare delen av EU och de södra kontinentalländernas hållning i flykting och invandrarfrågor. En kommentar från statsrådet Pagrotsky hur de inledande veckorna har förflutit kommer vi med intresse att lyssna till. Vi lever i en tid då nationsgränserna självfallet existerar men får en allt mindre betydelse. Såväl ute i Europa som i Norden har vi framväxande regionala områden som bygger på handels och arbetsmarknadsområden eller kulturella ekonomiska band som förenar. Bara för Sveriges del är vi berörda av ett tiotal nog så fasta samarbetsområden över landsgränsen, det senaste i Öresundsregionen som nu är en av landets verkligt heta regioner. Men vi har det också på många andra håll, mellan Sverige och Norge, mellan Sverige och Finland och ett etablerat samarbete sedan länge på Nordkalotten. Ett gott exempel i norr är samarbetet över Torne älv mellan Haparanda och Torneå. Frågan infinner sig: Leder inte allt detta till nationalstatens upplösning? Förmodligen inte, dessutom är det inte önskvärt. Men värdet av mer samordnade regelsystem pockar på allt större uppmärksamhet. Gränshindren kommer snarare att bli färre när nu vår fria arbetsmarknad har utvidgats till hela EU området. Men vår erfarenhet är att vi inte ens i Norden har helt klarat av gränsproblemen. Sverige har nu som ordförande i EU också den fria rörligheten på dagordningen. För två år sedan innehade Sverige ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Då var inomnordisk rörlighet, avveckling av gränshinder en profilfråga. Gränshinder för boende, arbetspendling och företagande över och runt gränserna i Norden skulle undanröjas. När det gäller den fria rörligheten i Norden och Europa kan man konstatera att Finland under sin nordiska ordförandeperiod har valt huvudtemat Nordbo 2001. Ambitionen är att se alla de här aktiviteterna på alla sektorer ur den enskilde nordiska medborgarens synvinkel. Delvis följer man upp det svenska och det danska ordförandeskapets prioriteringar, men har fokuserat väldigt tydligt den enskilde individen. Det tycker jag, fru talman, är bra. En särskild utredning har också tillsatts under ledning av ambassadör Olle Norrback, som under många år var Finlands nordiske samarbetsminister. Uppgiften är att kartlägga de medborgerliga rättigheterna i Norden och komma med ett förbättringsförslag. Det arbetet ska relativt snart vara avslutat. Ministerrådets då sammanställda inre katalog gav konkreta exempel på företeelser som försvårar samarbetet i framför allt våra gränsområden. Därför är det viktigt att det arbetet kan fullföljas och att ministerrådet fortsätter att med kraft driva på den frågan, för det är viktigt att vi klarar vardagsfrågorna. Det är viktigt att kunna köra sin utlandsregistrerade bil över gränsen, att tillfälligt övernatta på arbetsplatsen utan att bilen blir beslagtagen eller rätten att passera nordisk landsgräns med sin tjänstebil. Frågan är inte enkel, men för nordiskt samarbete är det en trovärdighetsfråga att den klokt kan hanteras och lösas. Medlemsstaterna ska hindra t.ex. illegal invandring, och s.k. transportöransvar införs. En publik fråga blir då hur kontrollen ska gälla vid hotell och pensionatrörelser inklusive campingplatser. Dessa regler avskaffade vi i Sverige för drygt tio år sedan. De återinförs nu. Som liberal känner jag mig naturligtvis starkt oroad över det s.k. transportöravtalet, som leder till att flygbolag och rederier riskerar att få ta rollen som gränsmyndighet. Det är uppenbart att det på flera håll kommer att bli en hårdare kontroll vid de yttre gränserna. Men jag tror också att det är viktigt att vi inte inom Schengenområdet, och framför allt inte i Norden, blir en del av en fästning mot tredje världen. Under senare år har det funnits en ambition att knyta parlamentariker som inte tillhör Nordiska rådet, men som har tunga positioner i sitt hemland, till nordiskt samarbete. Det har skett vid temakonferenser och vid möten där man på olika sakområden har haft överläggningar i avsikt att ge en starkare knytning av nationella och nordiska frågor. Den tanken är också levande i den reservation som avgetts i anledning av motioner om att få ett starkare samband med våra EU-parlamentariker. Det känns angeläget att hitta en bra form för att få ett liknande samarbete. Formerna för det kan övervägas, men det centrala är att vi hittar en god och lätthanterlig modell i ett läge då nordiskt samarbete så ofta berörs av skeenden inom EU:s ram. Fru talman! Jag har ett önskemål som jag har framfört flera gånger. Det gäller den årliga sessionens placering i tiden. Det är olyckligt att den ska klämmas in under höstdagar då varje nordiskt parlament är starkt engagerat i sitt eget budgetarbete. Jag hoppas att vi relativt snart kan återgå till en ordning då tidigare veckolånga möten fick det utrymme som nordiskt samarbete behöver. Därför kan vi erinra oss om att Nordens samtliga talmän önskar detta och att utrikesutskottet i sak har instämt i denna min önskan. Må det snart bli en förändring! Till sist, fru talman: Det finns inget så disparat i världen som Norden. Men det finns inte heller något som är mer sammanhållet mellan olika länder med så skilda förutsättningar som nordiskt samarbete. Vi kan tycka att det åstadkoms alltför lite. Självfallet bör vi uppriktigt sträva efter att få fart på en del praktiska samarbetsfrågor. Men vi får inte bortse från det värde som ligger i att vi ute i Europa eller i Förenta nationerna ofta med en röst kan tala för de fem länderna och också för de tre självstyrande områdena. Detta, om något, är ett kvitto på att det råder en samstämmighet som man inte hittar någon annanstans i världen. Låt oss både värna och vårda en sådan situation! Men detta ger oss också som nordbor ett särskilt ansvar mot våra systrar och bröder i Europa och ute i världen. En globalisering för nordisk del är inte bara ett talesätt - det är en realitet. Plötsligt har hela världen kommit nära oss i Norden.
Fru talman! Med anledning av skrivelsen har det kommit in många motioner. Det är inte alltid det kommer in så många motioner med anledning av skrivelser, och vi är glada att vi får motionera med anledning av denna. Ministerrådet har tagit på sig en samordnande roll för samefrågor när det gäller de årliga ministermötena. Det är bra, men samer har ju levt och bott i norra Skandinavien så länge som det har funnits människor här. Därför ska de precis som andra folk i Norden delta på samma villkor, och inte vara utanför. De ska alltså ha fullvärdigt medlemskap i Nordiska rådet. Man kan inte säga att skälet till att samerna inte har fullvärdigt medlemskap är att reglerna säger att det inte kan vara på det sättet. Det är nämligen vi som tillsammans bestämmer om reglerna, och nu är det dags för oss att ändra på dem! När det gäller Nordiska ministerrådets arbete med närområdesfrågor; de baltiska länderna, nordvästra Ryssland, Barentsområdet och Arktis så kommer tonvikten efterhand att öka vad gäller insatserna i det ryska närområdet. Och det är bra! Situationen i Kaliningrad har uppmärksammats, och insatser planeras. Här finns redan en väl etablerad miljöorganisation, Ecodefence, att samarbeta med. De sociala frågorna, som handel med kvinnor, knark och en dramatisk ökning av hiv/aids kan angripas först om själva attityden mot dem som utsätts förändras. Handel med flickors och kvinnors kroppar kan endast förekomma om det finns en efterfrågan på prostitution. Här krävs insatser på statsministernivå om resultat ska kunna nås. Det finns även förslag till att koncentrera insatser för större projekt. Jag vill fokusera på den mycket alarmerande situationen på Kolahalvön med läckande atomavfall från de kärnvapenbestyckade ubåtarna och de nedlagda kärnkraftverken. Varför inte tala klartext, fru talman? om ingenting görs åt radioaktiviteten, och den läcker ut i havet, så smittas hela Atlanten. Bellona, som erhållit rådets miljöpris, har många goda förslag till åtgärder. Bl.a. diskuterar man om det verkligen är slutförvaring, och inte i stället mellanlagring som ska prioriteras. Det kanske är bättre att inte ta de stora fighterna om var avfallet ska slutförvaras, utan i stället koncentrera sig på den mellanlagring som faktiskt behövs. Norge har alltför länge lämnats ensamt med att bygga kontaktnät och satsa pengar. Det är hög tid för ministerrådet att göra en kraftsamling. Jag yrkar bifall till reservation 2 under mom. 5. Det som är oroande just nu är den situation som uppstår när Ryssland ändrar sin lagstiftning så att det blir möjligt att ta emot kärnkraftsavfall från andra länder. När Ryssland gör det har både Tyskland och Schweiz annonserat att de är intresserade av att få upparbetning i Ryssland. Det finns starka misstankar om att denna trafik då kommer att gå i Östersjön på båtar till S:t Petersburg. Med den tyska inrikespolitik som man för i dag med järnvägstrafiken och de problem som finns när man ska slutförvara så ser man förstås detta som en möjlighet från Rysslands sida. För oss är det snarare en rysare. I det danska ordförandeprogrammet på kulturområdet har uppmärksamhet fästs vid de nya formerna för konstnärssamarbete. Museum Anna Nordlander skulle kunna vara ett konkret projekt. Museet har ambitioner att vara ett nordiskt centrum för kvinnors konstnärliga skapande. Det vill arbeta med jämställdhetsfrågor genom att sätta kvinnliga konstnärer och deras skapande i fokus. Museum Anna Nordlander är i dag, tillsammans med Frauen Museum i Bonn, det enda konstmuseet i Europa som arbetar med och för kvinnliga konstutövare. I Norden finns två kvinnomuseer: kvinnomuseet i Århus och kvinnomuseet Skellefteå skulle bli ett bra nordiskt tillskott för kvinnokonst. Ministerrådets kultursamarbete på barn och ungdomsområdet har som huvudmål att stärka den nordiska identiteten. I det medielandskap där de nordiska ungdomarna lever dominerar dock det amerikanska utbudet med upp till 70 %. Barn i Sverige mellan tre och åtta år umgås i två timmar och 42 minuter varje dag med någon form av medier. De gemensamma satsningar som görs på barnkulturforskning är bra, men vi vill gärna att satsningarna på nordisk barnfilm ökar. Vi är ganska ensamma i Europa om att satsa speciellt på barnfilm. Det behövs mer stöd, bl.a. till ökad marknadsföring men även till produktion. Nordicom stöds bl.a. av Nordiska rådet. Deras forskning inom medieområdet är i dag erkänd världen över. Deras forskning om barn och medier är världsunik. För fortsatta framgångar krävs fortsatt kontinuitet i arbetet och fortsatt långsiktig finansiering av rådet. Jag hoppas att rådets planer på att övergå till projektfinansiering är lagda på hyllan och att ministerrådet vill ge mer kontinuerligt stöd, annars äventyras den kontinuerliga forskningen. Nordiska Film och TV-fonden behöver kompletteras med en ny fond för länders ursprungsbefolkningar. De nordiska ländernas olika språklagar har resulterat i olika insatser för ländernas ursprungsbefolkningar när det gäller produktion av film på eget språk. I Sverige t.ex. ges inga öronmärkta pengar över huvud taget till samisk filmproduktion, vilket vi hoppas att det snart blir en ändring på. Det finns i alla fall kreativa krafter som arbetar för det. När det gäller det nordiska samarbetet vill vi att en nordisk filmproduktionsfond inrättas för våra olika ursprungsfolk. Då tänker jag på norska, finska och svenska samer, jag tänker på grönländare men även på samarbete med ryska samer. Jag tycker att det är bra att Nordiska kulturfonden satsar på bredden, men jag vill också påminna om att om Sverige bygger ut ett nätverk av folkmusikinstitut, som man har gjort i Norge och Finland, underlättas det regionala nordiska samarbetet inom området. Marknadsföring av nordisk litteratur, musik, film, teater och dans behöver också förstärkas, kanske i första hand till våra systerländer i Europa. Intresset för nordisk konst inom alla de områden som står till buds är mycket stort just nu. Då är det synd att inte hela utbudet kan nå ut på den europeiska och internationella marknaden. En stor del av det nordiska näringspolitiska samarbetet är inriktat på att utreda gemensamma problem och möjligheter och att utbyta erfarenheter och synpunkter när gäller frågor som man säger att man har gemensamt intresse i. De olika nordiska ländernas rovdjurspolitik är en viktig näringspolitisk fråga när det gäller nordiska länders olika erfarenheter, och den kan behöva ventileras. Man säger att den här frågan är aktualiserad genom samarbetet mellan Sverige och Norge. Men här spelar ju också Ryssland och de baltiska ländernas rovdjurspolitik in. Det är i högsta grad än närområdesfråga. När det gäller de nordiska konsumenternas krav på olika former av miljömärkning behöver Nordiska ministerrådet öka takten. Miljömärkningen Svanen går sakta framåt, och här gäller det att hålla hög kompetens så att vi kan lita på Svanen och så att inte bristfälliga produkter slinker igenom. Undersökningar har även visat att de nordiska konsumenterna vill att livsmedel märks inte endast med innehåll utan även med ursprungsland. Här förväntas konkreta förslag från ministerrådet under våren. Även inom jämställdhetsområdet behöver kunskap utbytas. I Sverige ökar löneskillnaderna mellan kvinnor och män trots att vi har en lagstiftning som säger att det ska vara tvärtom. I den gemensamma kampen mot handel med flickor och kvinnor är det viktigt att se problemets grund, nämligen efterfrågan på prostituerade. I Sverige är det förbjudet att köpa en kropp, men inte i våra nordiska grannländer. Det gör att svenska män från Norrbotten åker till Norge och Finland i stället och konsumerar kvinnor eller kroppar. Handeln med kvinnor över gränserna ökar alltså just nu säger polisen i Norrbotten. Frågans dignitet blir faktiskt tydligare om den lyfts upp på regeringschefsnivå. Inom mittgruppen kommer vi att lyfta upp frågan i Kungälv i sommar. Vi kommer att börja med att utbyta kunskap med varandra om hur de olika länderna arbetar med prostitution, eftersom det är det som är roten till det onda. Fru talman! Jag kan konstatera att ordet grannlands-TV inte alls nämns i skrivelsen. Det måste vara ett förbiseende, eftersom samarbetsministrarna från de olika länderna vid flera frågetillfällen har sagt att de arbetar aktivt med frågan. Nu finns det även ett nytt medlemsförslag för rådet att ta ställning till, men det bästa vore ju om Nordiska ministerrådet, på initiativ från Sverige, kunde lösa frågan innan den återigen behandlas i rådet. Låt oss få ett slut på denna långkörare. Slutligen vill jag tacka utrikesutskottet för den fina behandlingen av alla motionsyrkanden.

Fru talman! I det här betänkandet om nordiskt samarbete har utskottet behandlat dels regeringens skrivelse om det nordiska samarbetet under år 2000, dels Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under förra året. Betänkandet behandlar även de motioner som väckts med anledning av skrivelsen och redogörelsen från rådet samt en del motioner från allmänna motionstiden 1999 och Utskottet föreslår att skrivelsen och redogörelsen läggs till handlingarna. Under förra året hade Danmark ordförandeskapet i det nordiska regeringssamarbetet. Huvudtemat var frågor rörande de nordiska välfärdsstaterna. Andra frågor som lyftes fram var samarbetet i närområdet, effektiviseringen av det nordiska kultursamarbetet och uppföljningen av statsministerdeklarationen från år 1999 om ett hållbart Norden. Den s.k. vismanspanelen som studerat samhällsutvecklingen i Norden inför det nya årtusendet lämnade sin rapport i oktober förra året. Ett antal utvecklingstrender som påverkar Nordens framtid identifierades, bl.a. globaliseringen, den teknologiska utvecklingen och Europaintegrationen. Vismanspanelen har bedömt konsekvenserna för det nordiska samarbetet och skisserat förslag till åtgärder, bl.a. förändringar av den nordiska samarbetsstrukturen både vad gäller Nordiska rådets och Nordiska ministerrådets organisation och inriktning av arbetet. Anita Johansson kommer närmare att belysa dessa frågor och de förslag som diskuterats i Nordiska rådet. Samarbetet inom Norden har under förra året, liksom tidigare, varit inriktat på frågor som har betydelse för enskilda och företag i vardagen. Särskilt har arbetet med att avlägsna gränshinder stått högt på dagordningen. En fråga som alltid står i centrum är samarbete med frivilligorganisationerna, och där intar Föreningen Norden en särställning. Det är ett mycket viktigt inslag i det nordiska samarbetet. Över den nordiska budgeten ges stöd till samisk verksamhet som Samerådet, Nordiskt samiskt institut och till samisk kulturverksamhet. Dessutom fördelas medel för urbefolkningsfrågor inom ramarna för det arktiska programmet. Europafrågorna är ett av huvudområdena för det nordiska samarbetet. De har spelat en framträdande roll också under verksamhetsåret 2000. Samarbetet med närområdet - de tre baltiska länderna, nordvästra Ryssland, Barentsområdet och Arktis - är ett prioriterat område inom det nordiska samarbetet. Huvudmålsättningen med ministerrådets arbete är att bidra till en stabil och demokratisk utveckling och att främja utvecklingen av en fungerande marknadsekonomi. Den snabba utvecklingen i närområdet och behovet av en avstämning med andra nationella och internationella insatser ledde förra året till en översyn av de strategiska målsättningarna för närområdessamarbetet. Någon omedelbar förändring av definitionen av närområdet har inte föreslagits, men efterhand kommer ökad tonvikt att läggas på insatser i det ryska närområdet. Huvudmålet för kultursamarbetet inom barn och ungdomsområdet är att stärka den nordiska identiteten. Kultursektorn har dessutom ett särskilt ansvar för att bekämpa främlingsfientlighet och rasism. Genom respekt för kulturell mångfald kan de nordiska länderna motarbeta rasism och främja positiva värden. Bl.a. bör en satsning göras för att stärka rekryteringen av minoriteter på alla nivåer och för att ge stöd till verksamhet som är opinionsbildande och som ger uppmärksamhet. På utbildningsområdet har ministerrådet fastställt en strategiplan för tiden 2000-2004 för utbildningsoch forskningssektorn i syfte att göra Norden till en föregångsregion för utveckling av mänskliga resurser. Även nya handlingsplaner för nordiskt skolsamarbete och för folkbildning och vuxenundervisning där betoning läggs på insatser för livslångt lärande, kompetensutveckling, kvalitets och värdegrundsfrågor fastställdes under förra året. Norden togs fram under året. Det nordiska samarbetets stora betydelse för närområdet, särskilt nordvästra Ryssland och Baltikum, understryks i regeringens skrivelse. År 2000 godkände Nordiska rådet ett nytt samarbetsprogram för arbetsmarknadssektorn. Programmets huvudmål innefattar frågor om full sysselsättning, avskaffande av gränshinder, trygghet i arbetsmiljön och arbetslivet samt frågor som gäller den nordiska välfärdsmodellen. En rapport om hinder för arbetskraftens rörlighet inom den nordiska arbetsmarknaden lämnades förra året, och i det fortsatta arbetet kommer insatser för att avskaffa sådana hinder att vara en prioriterad uppgift. Gränsöverskridande handel fortsätter att vara en viktig fråga inom det nordiska samarbetet, och konsumentministrarna har enats om att frågan bör prioriteras i det konsumentpolitiska samarbetet. När det gäller det nordiska säkerhets och försvarspolitiska samarbetet utgörs kärnan i samarbetet främst av verksamheten inom det fredsfrämjande området. Syftet är i dag att ett samordnat nordiskt militärt bidrag inom en brigads ram kan bli tillgängligt. Brigaden ska kunna användas inom ett brett spektrum av fredsfrämjande insatser fr.o.m. den 1 juli 2003 och inom FN:s, EU:s, Natos eller Partnerskap för freds ramar. Under det senaste året har dessutom ytterligare samarbete kring minröjning utvecklats. Det omfattar forskning, materialutveckling, industrifrågor, utbildningsfrågor samt fredsfrämjande och humanitära insatser. I de baltiska länderna stöder de nordiska länderna uppbyggnaden av nationella försvarsförmågor inom ramen för BALTBAT, BALTRON och Baldefcol. Det handlar om kunskapsöverföring inom flera olika områden, bl.a. demokratisk kontroll och styrning av försvarsmakter, modernt ledarskap, totalförsvar, operationskonst och taktik med nordisk profil, vilket från svenska utgångspunkter är betydelsefullt. Fru talman! I motioner från Miljöpartiet och TV i Norden upp. Den har också tagits upp tidigare här i debatten. Invånarna i de nordiska länderna skulle då få tillgång till public service-kanalerna i vart och ett av de nordiska länderna. Den frågan kommer jag dock inte att närmare belysa, utan den tas upp i Till betänkandet har fogats fyra reservationer. Två av reservationerna behandlar det nordiska miljösamarbetet med nordvästra Ryssland. I utskottet har vi kunnat konstatera att de motionsyrkanden som ligger till grund för reservationerna berör frågor som redan i dag är högt prioriterade inom det nordiska samarbetet. Under år 2000 har också ett förslag till reviderad nordisk närområdesstrategi, Närmare Norden, presenterats inom Nordiska ministerrådet. I rapporten framhålls vikten av att närområdessamarbetet successivt bör flyttas till det ryska närområdet i Östersjö och Barentsregionerna. Bedömningen anknyter till de slutsatser som regeringen presenterar i propositionen angående Sveriges utvecklingssamarbete med Central och Östeuropa. I propositionen framhålls att "det är regeringens bedömning att fortsatta svenska insatser på miljöområdet i Ryssland och Ukraina är angelägna. Det bilaterala stödet bör ske i nära samverkan med och komplettera det stöd som lämnas på gemensam nordisk basis genom NIB och NEFCO. Dessutom bör det bilaterala stödets katalytiska funktion utnyttjas i syfte att ta fram resurser för andra lån och biståndsgivare." Beträffande använt kärnbränsle och radioaktivt avfall är målet att detta ska tas om hand, mellanlagras och slutförvaras på ett från säkerhets och miljösynpunkt acceptabelt sätt. Det radioaktiva avfallet i nordvästra Ryssland bör ägnas särskild uppmärksamhet, inte minst på grund av dess omfattning och det sätt på vilket det i dagsläget förvaras. I en reservation från moderaterna hävdas att de baltiska länderna bör erbjudas medlemskap i Nordiska rådet. Det har hävdats även här i dag. Både Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet bedriver ett nära samarbete med de baltiska länderna, och arbetet i närområdesutskottet i Nordiska rådet skapar goda förutsättningar för att ytterligare bredda och fördjupa detta. När det gäller medlemskap har vi från utskottets sida konstaterat att det nordiska samarbetet vilar på den språkliga och kulturella gemenskapen mellan de nordiska länderna. Det nordiska samarbetet är dessutom ingen internationell organisation där andra länder kan ansöka om medlemskap. Utskottet vidhåller alltså sin uppfattning från tidigare år. Dessutom har nu ett liknande motionskrav om medlemskap för de baltiska staterna behandlats vid Nordiska rådets 52:a session och där avslagits. Moderaterna och Folkpartiet liberalerna yrkar i en reservation att deltagarkretsen vid Nordiska rådets sessioner ska utökas med ledamöter från Europaparlamentet. Det reformarbete som pågått under senare år har inneburit en ny inriktning på verksamheten, nya arbetsformer och ny organisation. Den nya rådsorganisationen har öppnat för nya mötesformer, t.ex. s.k. temamöten, där andra än rådsmedlemmar och regeringsrepresentanter kan delta. EU-parlamentariker, Europarådsparlamentariker och parlamentariker från de nordiska parlamentens EU-organ och andra parlamentsutskott har utan att ha plats i rådet kunnat delta i sessioner och konferenser och även kunnat delta i debatten.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

Fru talman! Agneta Brendt har i sitt anförande talat mycket om de olika stöd som ges till samiska verksamheter. Men vi har ju konstruerat regler som gör att samerna själva inte får vara med i rådet som fullvärdiga medlemmar. Jag undrar om inte Agneta Brendt precis som vi i Miljöpartiet tycker att det är dags att ändra på de reglerna nu - eller?
Fru talman! Samernas ställning i Nordiska rådet är en fråga som har diskuterats vid ett flertal debatter här i kammaren. Från utskottets sida har vi alltid betonat att samerna sedan 1994 har observatörs och yttranderätt i Nordiska rådet och i generaldebatten. Vi tycker naturligtvis att det är nödvändigt och viktigt att Nordiska rådet och de nordiska ländernas regeringar fortlöpande och konstruktivt har kontakter med företrädare för samerna. När vi nu senast behandlade motioner om dessa frågor vidhöll vi vår uppfattning. Vi har konstaterat att regeringens skrivelse som rör samerna kommer att lämnas i höst. Det finns nu också ett medlemsförslag angående samernas deltagande som kommer att prövas i anslutning till Nordiska rådets 53:e session i höst. Det antar jag att Ewa Larsson är väl medveten om. Då ska Vismanspanelens rapport behandlas. Det är mitt svar till Ewa Larsson.
Fru talman! Jag uppfattade svaret som att Agneta Brendt delar vår syn att det är otillfredsställande att samerna inte har fullvärdigt medlemskap. Men det tycks vara svårt att ändra på de regler som vi själva har konstruerat. Ett sätt att göra någonting under tiden som man försöker klura ut hur man ska ändra på det man själv bestämt är att göra som i Danmark. Där ger man grönländarna några av sina egna platser. Skulle inte vi i Sverige under tiden detta bereds kunna ge några av våra egna platser till de samiska företrädarna?
Fru talman! De delegater som deltar i Nordiska rådets sessioner företräder det svenska parlamentet. Om personer av samiskt ursprung sitter i parlamentet har de samma möjlighet som vilken annan person som helst i Sverige att delta i sessionen. I övrigt har vi i Sverige tyckt att det har varit viktigt att ge observatörsstatus och yttranderätt. Jag delar Ewa Larssons syn att det är viktigt att ha ofta återkommande kontakter med samerna. Men i övrigt delar jag inte Ewa Larssons syn på samernas ställning i Nordiska rådet.
Fru talman! Agneta Brendt kommenterade budgeten och att det fördelades pengar. Men hon gav inte någon meningsyttring om ifall hon tyckte det var en lagom budget vi hade eller om det fanns anledning att rent av räkna upp den. Jag nämnde att det är oerhört små pengar vi satsar på nordiskt samarbete i jämförelse med vad vi satsar på det större och bredare europeiska samarbetet. Det skulle vara intressant med en meningsyttring där. Agneta Brendt sade också att man stöder opinionsbildande aktiviteter och "det som ger uppmärksamhet". Vad avsåg utskottets talesman med det yttrandet?
Fru talman! Vi har från utskottets sida i årets behandling av skrivelsen och rapporten från Nordiska rådet inte gjort något yttrande om att vi skulle öka budgeten. Detta med att ge uppmärksamhet nämnde jag i sammanhanget att det är viktigt att arbeta mot främlingsfientlighet och rasism och att det på olika sätt är viktigt att bilda opinion mot det. Det var vad jag menade.
Fru talman! Jag har en ytterligare fråga. Agneta Brendt kommenterade de militärpolitiska insatserna och uppgifterna. Hon sade att det handlar om fredsuppgifter och minröjning och att det nordiska samarbetet skulle ha, om jag uppfattade det rätt, något av en brigads storlek. Den fråga jag vill ställa är med anledning av den omröstning vi hade i morse här i kammaren. Riksdagens majoritet beslöt att vi inte skulle kunna ge särskilda förmånliga villkor för de flyktingar vi har från Min fråga till Agneta Brendt blir om det inte känns tveeggat och konfliktfyllt att sända både soldater och flyktingar i samma flygkorridor och vid samma tidpunkt.
Fru talman! Jag tycker inte att frågan är riktigt relevant i den här debatten, dvs. att vi ska diskutera flyktingsituationen i samband med behandlingen av betänkandet om Nordiska rådets arbete.
Fru talman! Som tidigare påpekats har utrikesutskottet den goda vanan att försöka se det positiva i de yrkanden som framläggs, och därför blir det väldigt många besvaranden. Men det blir också reservationer ibland. Vi kristdemokrater har här en reservation som handlar om det nordiska miljösamarbetet med nordvästra Ryssland och speciellt med Murmansk. Där framhåller vi att det arbetet måste ha en högre prioritet och att det måste hända mera. Situationen där är skrämmande både vad gäller använt kärnbränslse och radioaktivt avfall liksom också den nickelkombinatsverksamhet som finns i området. Agneta Brendt känner säkert till det. Vi tycker att det är beklagligt att man inte vill ställa upp på att öka insatserna här när det är så mycket som behöver göras.
Fru talman! Jag delar Jan Erik Ågrens oro för det radioaktiva avfallet som finns i nordvästra Ryssland. Behovet av stöd till Ryssland när det gäller reaktorsäkerhet, utbränt kärnbränsle och radioaktivt avfall är mycket stort. Möjligheterna att bistå Ryssland på dessa områden är begränsade på grund av att det saknas ett juridiskt ramverk som reglerar frågor som tullar, skatter och ansvar om det skulle hända en atomskada. En multilateral förhandlingsprocess med Ryssland och ett antal potentiella givarstater, bl.a. de nordiska länderna, pågår sedan ett par år för att lösa dessa frågor och för att bereda vägen för konkreta insatser rörande bl.a. det radioaktiva avfallet. Från utskottets sida har vi inhämtat, och det vet också Jan Erik Ågren, att det är en fråga med mycket hög prioritet för regeringen att genom ett aktivt agerande bidra till att ett sådant avtal kommer till stånd förhoppningsvis under våren.
Fru talman! Jag känner till det som är diskuterat och omnämnt i utskottet. Det som vi tycker är märkligt är att en sådan viktig process ska behöva pågå flera år utan att man får se ett resultat. Agneta Brendt säger att det kommer ett avtal till stånd under våren 2001. Vi är nu där, och våren har inte så många veckor kvar. Om avtalet är klart ska vi hälsa det med tillfredsställelse, men än har vi inte sett det.
Fru talman! Jag sade att det är en fråga med mycket hög prioritet för regeringen. Genom ett aktivt agerande försöker regeringen bidra till att ett sådant avtal kommer till stånd. Vi hoppas att det ska ske under det svenska ordförandeskapet nu i vår. Sedan är det så, Jan Erik Ågren, att man måste vara två för att dansa tango, som man brukar säga. I det här fallet handlar det om, som jag har sagt redan tidigare, att man måste komma överens om ett juridiskt ramverk. Det kan inte ske ensidigt från svensk eller nordisk sida. Det måste finnas ett ramverk som reglerar frågorna om tullar, skatter och ansvar i händelse av en atomskada.
Fru talman! När jag lyssnar till Agneta Brendt blir jag bekymrad när det gäller utskottsmajoritetens och socialdemokraternas syn på möjligheten för de baltiska länderna att kunna bli medlemmar i Nordiska rådet. Jag lyssnade till debatten förra året och fick en känsla av att Agneta Brendt var lite försiktig i sina uttalanden men ändå gav en viss öppning för att man skulle diskutera vidare. I dag tycker jag att socialdemokraterna och utskottsmajoriteten har stängt dörren. Det här är bekymmersamt. Om man tror att framtiden för det nordiska samarbetet och våra möjligheter att göra skillnad skulle stanna vid gränsen för de fem nordiska länderna tror jag inte att man riktigt vet vilka möjligheter som skulle finnas om vi i stället vore aktiva i vårt samarbete med våra närområden och gav Estland, Lettland och Litauen möjlighet till medlemskap i Nordiska rådet. Det är då man skulle kunna få ett helt annat djup och en helt annan bredd i samarbetet. Det här går på något sätt igen, tycker jag. Agneta Brendt hänvisar nu till det omfattande samarbete som sker inom ramen för det nordiska samarbetet. Det kan hon bl.a. tacka min partigrupp för, den konservativa gruppen. Jag har alltid känt att vi har tvingats baxa socialdemokraterna framför oss, både när det gällt att få till stånd de gemensamma sessionerna mellan Nordiska rådet och Baltiska rådet och när det gällt att fördjupa samarbetet genom att låta representanter från de baltiska länderna delta i de arbetsgrupper vi tillsätter i det nordiska samarbetet. Varenda gång har jag känt att det inte har funnits någon entusiasm från socialdemokraternas sida. Tvärtom har man försökt förhindra utvecklingen. Jag skulle vilja ställa en fråga mot bakgrund av den majoritetstext som svarar på den motion som moderaterna har väckt i utrikesutskottet angående medlemskap. Vad säger ni till de baltiska länderna när de har blivit medlemmar i det europeiska samarbetet och kommer med sin medlemskapsansökan? Vad svarar Agneta Brendt Estland, Lettland och Litauen då?
Fru talman! Vad vi ska säga då är väl en fråga som vi ska diskutera när det blir aktuellt. Jag och alla andra socialdemokrater tycker i likhet med Chris Heister att samarbetet med de baltiska länderna är oerhört viktigt. Det är oerhört viktigt för dem, men också för oss, att vi kan utvidga det på olika sätt. Men när det har gällt frågan om att bli medlemmar i Nordiska rådet har vi vidhållit vår uppfattning att de kan delta. Det gör de redan i dag. Representanter för den baltiska församlingen deltar i Nordiska rådets arbetsgruppsmöten, och baltiska parlamentariker är inbjudna till Nordiska rådets sessioner. Det kanske allra viktigaste är dock att de baltiska staterna inte har framfört någon önskan om att bli medlemmar i Nordiska rådet. Det är när den begäran kommer som vi kan börja diskutera vad vi ska säga.
Fru talman! Det Agneta Brendt nu gör sig till tolk för är det som även vismansgruppen diskuterade i sin rapport: Vi har tyvärr i dag ett patron-klientförhållande när det gäller samarbetet mellan de nordiska länderna och de tre baltiska länderna. I mångt och mycket sker det på våra villkor, och det är det som vi vill ändra. Det är därför vi vill gå ett steg vidare och ge möjligheter för de baltiska länderna att bli medlemmar. Då säger Agneta Brendt att de inte har bett att få bli medlemmar än. Nej, man kanske inte gör det till en organisation som inte säger att man är välkommen. Det är just det vi vill åstadkomma: att öppna möjligheten för dem att bli medlemmar. Vi har mycket att vinna på att fördjupa vårt samarbete med de baltiska länderna, nordvästra Ryssland och Kaliningrad. Här har vi en möjlighet att göra en förändring, att åstadkomma en skillnad, och då avstår socialdemokraterna från den. De avstår också i arbetet i Nordiska rådet från att ta ytterligare steg. På något sätt känns det som om ni inte riktigt vill. Återigen ställer jag frågan: Vad tänker Agneta Brendt svara Estland, Lettland och Litauen? Det går inte att smita undan med att säga att den frågan svarar jag på då, för då kanske det är för sent. Då kanske de tre baltiska länderna säger nej tack till Norden. Då förlorar såväl de nordiska länderna som de tre baltiska länderna och vår del av Europa när det gäller att skapa förutsättningar för frihet, fred, stabilitet och säkerhet, som är så viktigt för att åstadkomma bra förutsättningar för våra medborgare kring Östersjön.
Fru talman! Utvecklingen i vårt närområde går oerhört snabbt. Jag tycker att det skulle vara förmätet av mig att stå här i dag och uttala mig om vad jag ska säga om två, tre eller fyra år. Det skulle vara helt fel. Sedan vill jag ta upp Chris Heisters syn på den ställning vi socialdemokrater intar gentemot de baltiska länderna. Vi har ju ett utvecklingssamarbete med Central och Östeuropa och med de baltiska länderna. Allt svenskt utvecklingssamarbete bygger i dag på partnerskap, att det ska vara två parter som förhandlar med varandra. Det är inte något patronklient-förhållande, vare sig när det gäller biståndet till Asien eller Afrika eller när det gäller utvecklingssamarbetet i vårt närområde.

Fru talman! I dag firas Europadagen. Jag tycker att det är ett väldigt fint sammanträffande, men det kanske inte bara är en slump, att vi gör det genom att diskutera nordiskt samarbete här i riksdagen. Jag tycker att det är ett mycket bra sätt att fira Europadagen. Det nordiska samarbetet är på många sätt ett föredöme för EU-arbetet. Det är folkligt förankrat. Här är det inte bara de stora orden som gäller, utan det är vardagen och nyttan som står i fokus. Inte minst är det nordiska samarbetet stabilt och självklart. På regeringsnivå och parlamentsnivå finns ett nära vardagssamarbete. Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet arbetar intensivt genom utskott, ministerrådsmöten och ämbetsmannakommittéer. Men det är viktigt för mig att understryka att det nordiska samarbetet är långt större än så. Norden vävs framför allt samman genom samarbete över de nordiska gränserna av föreningar, organisationer, företag, kommuner och regioner och inte minst genom alla medborgare som korsar gränserna. Vi semestrar i varandras länder. Vi handlar i varandras länder. Gränshandeln är mycket stor. Vi handlar verkligen med våra grannar. Handeln med Norge, miljoner invånare, är dubbelt så stor som Sveriges handel med hela det väldiga Asien. Dubbelt så stor. Bara handeln med Norge är tre gånger så stor som handeln med Japan. Vi investerar i varandras länder. Kalles kaviar och Svenska Dagbladet är norskägda. Aalborgs Jubileum och Gammeldansk ägs av svenska folket. SAS, Stora Enso och Nordea är andra exempel på det starka och naturliga nordiska samarbetet i näringslivet. När ett företag börjar sitt språng mot världsmarknaden börjar det ofta i ett nordiskt grannland. Innan man etablerar sig i New York, etablerar man sig i Oslo och Helsingfors. Globaliseringen startar i närområdet. Paradoxalt växer därför Norden i betydelse för oss i takt med internationaliseringen. Internationaliseringen leder till att nationsgränserna minskar i betydelse. Regionernas och gränsområdenas möjligheter ökar. Gränshindersfrågorna kommer i centrum. Som ni redan vet, eftersom vi har debatterat det här i tidigare sammanhang, ser jag det som en av de viktigaste uppgifterna i det nordiska samarbetet. Hinder i vardagen för medborgare och företagare måste undanröjas för att stimulera integrationen över gränserna. Arbetet med att stimulera gränsregional integration har fått och måste få ökad betydelse i Norden. Öresundsprojektet är det tydligaste exemplet i det här sammanhanget. Det har ibland kallats för ett gränshinderslaboratorium för hela EU. Öresundsområdet har också av EU utsetts till en modellregion för ökad sysselsättning i Europa, ett initiativ från oss själva tillsammans med Danmark. I de fall där harmoniseringsåtgärder inte är möjliga eller ens önskvärda måste det vara lätt att få tag på information om grannlandets regler. I Öresundsområdet har den svenska och danska regeringen satsat på att informera medborgarna och företagarna om förhållandena på respektive sida om sundet. Ett liknande gränshinderssamarbete pågår mellan De har resulterat i två olika rapporter. I båda fallen står det också klart att information är av stor betydelse för integrationen. Utrikesdepartementet har tagit initiativ till ett samarbete med regionala aktörer längs norsksvenska gränsen för att tillsammans diskutera hur informationen effektivast kan nå användarna. Detta har bl.a. resulterat i att Länsstyrelsen i Värmland nu undersöker strukturerna för ett informationssamarbete mellan Norges och Sveriges gränsregioner. En annan integrationsprocess utspelar sig längst upp i norr. Det framgångsrika samarbetet i Haparanda och Torneå ger uttryck för Europatankens förverkligande på gränsregional nivå. I dessa två kommuner är inte nationsgränsen något hinder för gemensamma satsningar på kommunal service, exempelvis inom räddningstjänsten, energiförsörjningen och skolväsendet. Eleverna får välja på vilken sida av gränsen de vill gå i skolan. Det här är ett föredöme. Ett betydande samarbete pågår också i den s.k. sydvästskandinaviska regionen. För att titta närmare på hur detta samarbete kan fördjupas och inom vilka områden det finns särskilda förutsättningar för framtida samarbete har man tagit fram en förstudie som man kallat Den skandinaviska arenan. Studien identifierar ett antal områden där förutsättningar finns för ett fördjupat samarbete, bl.a. inom IT, miljö, infrastruktur och bioteknik. Det svenska initiativet att skapa förutsättningar för ett djupare samarbete inom dessa områden är ett ambitiöst projekt. Bl.a. kommer ett seminarium med deltagare från de svenska och norska regeringarna att hållas på Voksenåsen senare i maj för att på ett konkret sätt diskutera det vidare arbetet med fördjupningen och integrationen. En bred krets av regionala intressenter medverkar naturligtvis också. En annan typ av gränsöverskridande och regionalt samarbete är Barentssamarbetet. Här finns uppgifter att lösa för att främja handel, rörlighet och miljö. Här finns också ett lokalt engagemang att bygga på. En annan fråga som har stor betydelse, inte minst i gränsbygderna, och som tagits upp i debatten vid flera tillfällen i dag är frågan om grannlands-TV. Kulturministern är den i regeringen som har ansvar för frågan, och hon svarade nyligen på en interpellation där hon redogjorde för de utredningar och initiativ som pågår och de överväganden som görs. Som svar på de frågor som här har ställts till mig kan jag försäkra att jag som samarbetsminister också i fortsättningen kommer att följa denna fråga nära.

Det starka engagemang som riksdagen visar i denna fråga trodde jag redan hade medfört att det eminenta kabel-TV-nät som jag vet finns i riksdagen var utrustat med norsk, finsk, dansk och isländsk public service-TV. Jag ska försöka att nära följa utvecklingen i denna fråga framöver. Med denna redovisning av gränsfrågorna hoppas jag att Marianne Andersson är nöjd. Fru talman! Internationaliseringen, det ökade Europasamarbetet och regionernas ökade betydelse utgör verkligen inget hot mot det nordiska. Tvärtom ger det nordiska samarbetet ny vitalitet och nya uppgifter. Därför är vi, och måste vi vara, beredda att förändra formerna för det nordiska samarbetet i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. Det är viktigt för att samarbetet ska svara upp mot de krav som ställs på förändringar både inom Norden och i omvärlden. För tio år sedan tog de nordiska statsministrarna initiativ till en omfattande reformering av det nordiska regeringssamarbetet. Syftet var att koncentrera verksamheten och effektivisera organisationen. Åren 1994-1995 gick Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet gemensamt i spetsen för en reformprocess med anledning av Finlands och Sveriges EU medlemskap. Resultatet blev en inriktning av samarbetet på tre huvudområden; samarbetet inom Norden, samarbetet i EU-EES-frågor och samarbetet med närområdet. Nu har vi flera betydelsefulla reformprojekt på gång. Det gäller revideringen av närområdessamarbetet och det gäller strategin för ett hållbart Norden. Förslag i dessa frågor har nyligen lämnats till Nordiska rådet. Vi håller också på att se över budgetsystemet, och vi avser att inom kort lägga fram förslag även på detta område. Inte minst pågår ett arbete för att följa upp den s.k. vismanspanelens rapport med förslag till inriktning av det nordiska samarbetet inför det nya årtusendet. För två år sedan tog de nordiska samarbetsministrarna initiativ till den s.k. vismanspanelen. Den fick i uppgift att studera samhällsutvecklingen i Norden på lång sikt och bedöma vilka konsekvenserna kunde vara för det nordiska samarbetet. Rapporten innehåller massor av förslag av olika karaktär. Den har stimulerat till en nödvändig och vitaliserande debatt. Nu går vi vidare med uppföljningsarbetet. Det sker både på Nordiska rådssidan och på Nordiska ministerrådets sida. Vi har haft gemensamma möten, och vi planerar ytterligare ett sådant till mitten av juni. Jag har förstått att det på den parlamentariska sidan pågår en intensiv diskussion med anledning av de förslag som panelen har väckt om Nordiska rådet. Låt mig i sammanhanget peka på några erfarenheter som jag tror att jag delar med många andra nordiska ministrar vad gäller just arbetsformerna för Nordiska rådet. Jag tror att Nordiska rådet skulle vinna på att vara en smidigare och mindre byråkratisk organisation. Man borde ha mer av de på större politiska frågor inriktade temamötena i stället för formella sessioner som behandlar alla frågor samtidigt och som gör det omöjligt, eller åtminstone väldigt svårt, att skaffa sig en överblick över verksamhetens syfte och resultat. Det bör också vara en angelägen uppgift att se till att ministrarna har en meningsfull och aktiv roll vid Nordiska rådets möten. Den tiden är tyvärr sedan länge förbi då ministrarna kunde tillbringa hela dagar, eller t.o.m. en vecka, i mötesbänken. Det är nu tio år sedan de nordiska informationskontoren upprättades i de baltiska huvudstäderna. Nordiska ministerrådet har uppmärksammat det vid seminarier och andra evenemang i de baltiska huvudstäderna. Nordiska ministerrådet var tidigt ute med sina insatser - redan innan länderna hade upprättat ambassader. Jag vill också nämna att ministerrådet förra året beslutade att upprätta en informationspunkt i Kaliningrad. I den frågan väntar vi, tyvärr, fortfarande på svar från ryska myndigheter. Vi hoppas verkligen att det blir ett positivt besked snart. De insatser som har gjorts från nordisk sida för att främja utvecklingen mot demokrati och marknadsekonomi i närområdet har varit ett viktigt komplement till nationella och andra insatser. Jag tycker att närområdesinsatserna är bra exempel på att den nordiska samarbetsorganisationen - precis i motsats till vad en del kritiker hävdar - kan visa både handlingskraft, flexibilitet och förmåga till omprioriteringar. Fru talman! Avslutningsvis vill jag slå fast att det nordiska samarbetet är omfattande, nära och i internationell bemärkelse konfliktfritt. Historiskt, kulturellt, språkligt och handelsmässigt är vi tätt sammanbundna. Samhällsutvecklingen gör att vi nordiska länder ökar i betydelse för varandra. Detta, fru talman, ska vi ta till vara. Om detta är vi också helt överens över partigränserna; såvitt jag kan finna efter den diskussion som hittills har varit och efter alla de kontakter vi har haft mellan partierna under de år jag har varit ansvarig för det nordiska samarbetet i regeringen.
Fru talman! Jag lyssnade noga på Leif Pagrotsky. Jag kan säga att jag i stort delar hans uppfattning och de prioriteringar som han som samarbetsminister gör när det gäller det nordiska samarbetets framtid. Det handlar om att undanröja hinder, att fördjupa integrationen men också att se till att vi får en mer smidig och flexibel organisation som är än mer slagkraftig än i dag. Mot bakgrund av mitt tidigare inlägg som Leif Pagrotsky inte kommenterade vill jag ställa en fråga till samarbetsministern. Är den svenska regeringen beredd att stödja vårt förslag att Estland, Lettland och Litauen skulle kunna bli medlemmar i Nordiska rådet, inklusive det samarbete som sker i ministerrådet? Jag är spänd på att höra samarbetsministerns svar, framför allt mot bakgrund av det som Paavo Lipponen, Finlands statsminister, sade i slutet av generaldebatten vid sessionen i Reykjavik i höstas.
Fru talman! Det vore kanske förmätet av mig som representant för ministerrådet, som representant för regeringssamarbetet, att ha alltför precisa synpunkter på hur parlamentarikersamarbetet ska organiseras i just det avseendet. Låt mig berätta vad vi på regeringssidan gör. Vi träffar sedan flera år tillbaka - jag tror att det var första gången under det svenska ordförandeskapet när det var nordiskt samarbetsministermöte i Göteborg - en gång om året våra baltiska kolleger. Det har i normala fall varit utrikesministrarna. De har deltagit i våra överläggningar, och vi har haft en särskild sittning med dem och diskuterat intressanta gemensamma frågor. Det har alltid väckt ett starkt intresse och engagemang från deras sida. De deltar med liv och lust. Vi har utvidgat vårt samarbete på olika delområden där också de baltiska staterna involveras. Jag har i andra sammanhang, inte minst i min egenskap av vanlig handelsminister, mycket kontakter med mina baltiska kolleger. Jag har det bilaterala samarbetet som en del i min portfölj. Dessutom umgås jag rätt mycket med Estlands utrikesminister. Vi umgås familjevis och träffas ganska ofta. Jag har aldrig någonsin under de intensiva kontakterna jag har haft mött någon propå, någon sondering, någon idé, i de annars mycket idérika samtal vi har haft, eller något uttryck för en längtan att delta i det organiserade nordiska samarbetet. Däremot har jag mött en stark längtan när det gäller att bli en aktiv deltagare i det nordiska kulturutbytet - i den nordiska politiska kulturen. Toomas Ilves från Estland brukar uttrycka det som att hans mål för Estland är att utveckla landet till ett tråkigt nordiskt land. Det är det finaste han kan säga med hänsyn till deras dramatiska och icketråkiga förflutna. Det är min kommentar till diskussionen om baltiskt medlemskap i Nordiska rådet på ett organiserat sätt.
Fru talman! Mot bakgrund av att jag är övertygad om att man noterar statsrådets svar både i Tallinn, Riga och Vilnius vill jag försöka få statsrådet att fundera kring om han delar Paavo Lipponens uppfattning. Paavo Lipponen tror att utvecklingen går mot att de baltiska länderna blir medlemmar i Nordiska rådet. Det är ett sätt att göra det lite lättare för Leif Pagrotsky att uttrycka sin syn, och vi kan få veta hur han ser på det framtida samarbetet - på möjligheterna till ett samarbete på lika villkor där vi kan nå det som Leif Pagrotsky också talade om i sitt anförande, dvs. att ta till vara all den dynamik och alla de möjligheter som finns i vår region. Det är inte bara Leif Pagrotsky utan också andra som ska svara på denna fråga. De brukar säga så här: Det är lite förmätet av oss att lägga oss i Nordiska rådets eget arbete och hur man vill samarbeta. Men Leif Pagrotsky vet lika bra som jag att det nordiska samarbetet bygger på två delar. Det ena är det parlamentariska samarbetet, och det andra är det samarbete som sker i Nordiska ministerrådet. Är det så att vi ger de baltiska länderna möjlighet att bli medlemmar i Nordiska rådet, som jag hoppas, kommer de också att delta fullt ut i det samarbete som nu bedrivs mellan de fem nordiska regeringarna. Det skulle vara intressant att höra om samarbetsminister Pagrotsky delar Paavo Lipponens förvissning om att man går mot att de baltiska länderna blir medlemmar i Nordiska rådet. Det skulle betyda mycket, tror jag, när det gäller de viktiga propåerna framåt för att åstadkomma ett än bättre samarbete med än fler möjligheter än vad vi har i dag.
Fru talman! Jag tycker inte att vi ska utesluta att ländersammansättningen i framtiden kan komma att ändras. Det finns fördelar med det, och det finns nackdelar med det. Vi har frågor om hur språkregimen ska kunna lösas och en del annat, men det ligger på framtiden. Jag tycker gott att man kan ha en öppen attityd till detta. Men det viktiga för mig är inte vilka institutionella former det tar sig. Det viktiga för mig är att vi etablerar ett område där vi har gemensamma värderingar, gemensamma synsätt och ett gemensamt sätt att hantera politiska frågor och politiska diskussioner och där vi samarbetar för att lösa gemensamma problem och vidareutvecklar och fördjupar våra diskussioner och våra politiska åtgärder för att minska gränshinder, öka kontakter och öka samarbetet och sammanflätningen mellan våra länder både ekonomiskt och politiskt. Det är det viktiga för mig. Där kan vi betrakta dem som fullvärdiga partner. Det nordiska samarbetet har verkligen redan bytt karaktär på grund av omvandlingen i vårt närområde. En betydande del av det nordiska samarbetets resurser ägnas i dag just åt dessa nya uppgifter som inte fanns för tio år sedan. Det viktiga för mig är att gå vidare på den vägen. Om det sedan i en framtid leder till att det tar sig det ena eller det andra eller det tredje organisatoriska uttrycket är inte för mig en huvudfråga - i alla fall inte i dag. Det kanske det blir så småningom, men för mig är det mer angeläget att gå vidare och fördjupa där vi står nu. På vilka ytterligare ministerområden bör vi ha denna typ av samarbete? Hur ska vi accelerera kontakterna med Kaliningrad? Hur ska vi involvera fler människor i Kaliningrad i utbytesverksamhet av olika slag? Hur ska vi samarbeta bättre om miljövården, aidsbekämpningen, brottsligheten och kvinnohandeln? Det finns massor av akuta uppgifter att ta itu med nu där vi behöver samarbeta. Det är för mig viktigare än de institutionella frågorna om i vilka former vi ska mötas.
Fru talman! I USA står filmproduktion som nummer tre på exportinkomstlistan. För att vi ska nå dit krävs det väsentligt större motprestationer från samhällets sida. Vår nordiska unika produktion av barnfilm och drama behöver öka, anser vi i Miljöpartiet, och den behöver marknadsföras än mer. Även om en samarbetsminister inte har så stor beslutsrätt i dessa frågor har hans åsikter stor betydelse i den offentliga debatten, så jag undrar om Leif Pagrotsky är beredd att gå in i denna offentliga debatt. Jag hade en kort fråga till. Det är om Leif Pagrotsky delar Miljöpartiets syn att samerna bör ha fullvärdigt medlemskap i rådet. Denna institutionella fråga är en mycket viktig och väsentlig fråga från samerna själva.
Fru talman! Jag tackar Ewa Larsson för möjligheten att yttra mig i den offentliga debatten om nordiskt samarbete på filmområdet. Det är faktiskt ett av de områden där samarbetet är ganska spontant och vitalt. Det är ju så att den viktigaste danska filmen nu görs i Trollhättan med skådespelare från flera olika länder och med finansiärer från flera andra länder. Filmproduktionen flätas samman. Kanske är det så att den revolution som har skett i filmvärlden genom att det plötsligt har blivit billigt att göra film med bra teknik - man måste inte ha Hollywoods alla resurser för att bli framgångsrik med en film i ett litet språkområde eller ens i ett stort språkområde - har ställt gamla samband på huvudet och satt kreativitet i centrum. Det har skapat en nytändning inte minst i svensk film. Jag tycker att det är en väldigt positiv utveckling att små länder samarbetar. Hur kulturministrarna väljer att prioritera sina resurser och vad de väljer att ta för politiska initiativ är en fråga som jag är säker på att Ewa Larsson redan har diskuterat med Marita Ulvskog, och om inte annat så kommer hon kanske att göra det snart. Det är inte mitt bord. Men låt mig vad gäller den allmänna frågan säga att jag tycker att det är en väldigt positiv utveckling, och jag är väldigt optimistisk vad beträffar den svenska filmens framtid mot bakgrund av det vi just har sagt. Vad gäller frågan om samernas representation i Nordiska rådet kan jag hänvisa till vad jag sade för en liten stund sedan. På ministerrådssidan finns inga förutsättningar för ett speciellt samiskt samarbetsorgan som skulle delta i vårt samarbete. Hur parlamentarikersidan väljer att göra i den frågan kan jag inte förutse spontant. Men det är inte riktigt min sak. Låt mig bara säga att jag inte har mött något översvallande och starkt folkligt tryck från den samiska gruppen när det gäller närvaro vid våra möten. Kommer det något sådant ska jag naturligtvis överväga det i den mån vi organiserar möten och annat där de kan ha intresse av att delta, men utgångsläget är inte att de står och bankar på dörren.
Fru talman! Kulturutskottet var på Film i Väst i går, faktiskt. Vi fick ta del av den fantastiska produktion som görs där. Men denna revolution behöver nå ut utanför Norden till Europa och kanske ända till USA. Då behövs ökade insatser för marknadsföring, och det behövs mer resurser för att kunna göra bra kvalitetsfilm för barn och ungdomar. Min fråga var om Leif Pagrotsky vill gå in i debatten, precis som han gjorde när det gällde musikproduktionen, och också lyfta fram de positiva näringspolitiska sidorna. Det finns tydligen en vilja till det. När det gäller samernas fullvärdiga medlemskap i rådet har det funnits ett önskemål sedan lång tid tillbaka. Det är starkt. Det är lite uppgivet, på något sätt, därför att det inte har mötts på ett seriöst sätt. Man har i synnerhet från svensk sida endast hänvisat till att vi har de regler vi har i stället för att ändra på de regler vi har. Från danskt håll har man sagt så här: Varför gör ni inte i Sverige som vi har gjort i Danmark, där vi har gett Grönland några platser? Vi skulle kunna lösa denna fråga parlamentariskt också i Sverige genom att ge samerna våra egna platser. Det finns starka önskemål. Jag ska framföra till de samiska representanterna att Leif Pagrotsky gärna lyssnar på deras krav.
Fru talman! Jag tackar Ewa Larsson än en gång för passningen att ge mig chansen att säga detta offentligt och delta i debatten om filmexport och annat, det är inte vanligt. Jag hade inte räknat med att just debatten om nordiska frågor skulle ge mig den möjligheten, men nu tar jag chansen. Jag deltar gärna i exportfrämjande aktiviteter också för filmbranschen på samma sätt som alla andra branscher i Sverige har rätt till hjälp och stöd från statsmaktens sida på likvärdiga villkor. För den bransch som är ny i sådana här sammanhang och inte har traditionen att komma till Utrikesdepartementet och be om hjälp eller stöd eller annat för deltagande i marknadsaktiviteter i andra länder, precis som var fallet med musiken för ett par år sedan, ska de inte känna att de inte är välkomna. Detta är i själva verket den bransch som jag tror, precis som när det gäller musiken, går en ny vår till mötes på grund av att talanger, kreativitet och ungdomlig upptäckarglädje har en chans att komma fram som aldrig förr på grund av revolutioner i tekniken.

Herr talman! Samarbetsministern talade mycket talangfullt om handelns betydelse. Intressant är att just globaliseringen kan stimulera nordiskt samarbete. Jag tycker också att det är värt att ta fasta på det som sades om vad en fri och seriös handel betyder ekonomiskt men också den demokratiska dimension som ligger i det. Vad vi skulle behöva göra utöver att främja de här två sakerna är att se till att vi med bistånd i olika former ser till att vi inte bygger nya murar mot tredje världen, som jag försökte säga. Sedan har statsrådet gjort en spännande upptäckt den här dagen, nämligen att det vi har påstått i rätt många debatter här, att vi inte kan ta del av nordiskt public service-utbud, nu blivit en sanning också för regeringen. Det ska bli spännande att se vad det kan innebära. Jag vill bara påminna om några saker som hänger ihop med det här. Den ena är skiftet från det digitala till det analoga där åtminstone ett land har talat om att man tänker släcka ned. Den andra är kostnaden. Jag tycker att om vi betalar en hög TV-avgift - den kan i och för sig ifrågasättas - ska vi inte betala en gång till genom att köpa boxar. Då blir det, som jag sade till kulturministern häromdagen, en rikemansförmån. Återigen: Utbudet av nordisk public service gör att vi får den språkliga fördelen, vi får ett kulturellt värde, och det är värt så mycket att det gäller att se till att frågan löses förhållandevis snabbt.
Herr talman! Jag har redan tidigare berört frågan om grannlands-TV där också jag tycker att det vore väldigt stora fördelar, inte minst av de kulturella skäl som Elver Jonsson beskriver, språkförståelse, att lära känna de andra ländernas kultur och traditioner och sätt att debattera politik och annat i sina TV-program. Det skulle vara väldigt stort värde i det. Men frågan är inte min, den ansvarar kulturministern för. Jag följer arbetet och försöker med mitt engagemang pressa på en smula. Det är ganska svåra saker att antingen tvinga nätoperatörer att leverera den här typen av tjänster till dem som vill eller på annat betala vad det kostar. Det är inte helt enkelt. Men frågan präglas av aktivitet, det har lagts nya uppdrag att tänka igenom möjligheterna, inte minst i ljuset av de tekniska förändringar som nu pågår. Jag kommer för min del att noga följa vad som händer och hoppas kunna delta i de diskussioner som kommer att bli om hur detta ska förvaltas.
Herr talman! Jag tackar för den deklaration som statsrådet ger i den principiella delen, men sedan kommer det alltför ofta, tycker jag, från svenska regeringsledamöter att frågan inte är min. Men som samarbetsminister har Leif Pagrotsky ett övergripande ansvar. Jag sätter mycket stort tilltro till hans förmåga att ge god support här därför att kulturministrarna hittills inte har skött frågan särskilt bra. Sedan kommenterade inte statsrådet hur starten av Schengensamarbetet hade gått. Det skulle vara intressant att få ett par ord om det. Jag har talat om att regelverken behöver samordnas, men självfallet vill vi ha frihet i vissa säkerhetsfrågor och när det finns hälsopolitiska motiv. Det är någonting som jag skulle vilja skicka med. Beträffande det smidiga umgänge som statsrådet talade om, med klar accent på parlamentarikerna, kan man säga att det gäller båda de här grupperna. Jag tror att det i fråga om ett smidigt samarbete handlar det om att sopa utanför åtminstone två dörrar.
Herr talman! Vad gäller Schengensamarbetet noterar jag att Elver Jonsson ställde en fråga till mig i sitt inledningsanförande. Jag beklagar att jag faktiskt tappade bort den. Frågan gällde hur de första veckorna i Schengenland varit. Vad har vi gjort för erfarenheter? Jag skulle gärna säga som mitt perspektiv på detta att Schengenreformen är en enormt stor reform, en reform av historisk betydelse i Europa som man kommer att tala om flera generationer framåt, skulle jag tro. Det är i det perspektivet man får se de, som jag tycker, ganska små svårigheter och problem som än så länge har upptäckts. Det har upptäckts saker som innebär steg tillbaka. Det har upptäckts saker som man inte hade tänkt på. Det har upptäckts att aktörer som har en viktig roll att spela inte riktigt har anpassat sig på ett sådant sätt som det var tänkt. Men i ljuset av storleken på den reform det handlar om tycker jag att det är ganska små saker. Jag blir själv rätt störd av att höra att t.ex. Viking Line kräver att man ska ha ett pass med sig för att komma ombord på båten. De vill inte ta ansvar för att den som kommer till den andra hamnen inte får släppas i land. Detta händer mellan två nordiska länder. Såvitt jag har kunnat finna finns det ingenting i regelsystemet som gör det motiverat, utan det förefaller mig vara en privat försiktighet som en transportör själv har ålagt sig. Jag tror att tiden kommer att utvisa att vi får se en och annan sådan. En och annan kanske beror på regelverk som behöver förändras ytterligare. Men på det hela taget kan man ändå säga att den första perioden har gått överraskande bra. Det är min, inte särskilt genomtänkta, bild.

Herr talman! Ett par saker skulle jag vilja ta upp. Det första gäller informationspunkten Kaliningrad. Det är positivt att det har fattats ett beslut, men jag undrar hur den ryska reaktionen är, om den är positiv eller inte. Jag undrar varför det dröjer innan det kommer till fullbordan. Den andra saken gäller behovet av stöd till Ryssland i fråga om utbränt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Stödet är stort. Det finns inget juridiskt ramverk, och det begränsar möjligheterna att arbeta. Det pågår en förhandlingsprocess sedan ett par år. Hur diskuterar man de här frågorna med andra länders ansvariga ministrar? Norge kan göra en hel del trots det läge som är. Sedan undrar jag om det kommer att bli ett avtal klart under det svenska EU-ordförandeskapet. Det har det ju mer eller mindre lovats under våren. Det är inte mycket kvar av våren.
Herr talman! Detta är två frågor som hänger ihop. Båda handlar om Rysslands sätt att hantera propåer från oss och andra om samarbete. Vi slås ibland av hur konstig deras reaktion förefaller oss. Vi lämnar som vi tycker generösa erbjudanden om samarbete. Vi åtar oss att spendera mycket pengar på gemensamma intressen. Det gäller t.ex. kärnsäkerhet. I stället för att konstruktivt diskutera hur man snabbt ska få åtgärderna på plats till gemensam nytta möts man av misstänksamhet. Man möts av skatter. Man möts av pålagor. Man möts av krav på ansvarstagande, försäkringar och annat. I fallet Kaliningrad verkar vi inte ha fått någon reaktion över huvud taget. Vi vill öppna ett informationskontor. Vi vill främja kontakter. Vi vill främja ömsesidig upplysning av olika slag. Då tror man ju efter allt tal om hur viktigt det är att man river murar och barriärer, ökar samarbetet och kontaktytorna mellan folken, att detta ska tas väl emot. I stället möts det bara med tystnad. En gissning är att det råder oklara beslutsförhållanden. Man vet inte vem som ska fatta beslut. Det kanske råder konkurrens eller rivalitet, eller så tror ingen att de ska fatta beslut. Jag vet inte. Jag beklagar detta. Tyvärr är det inte första gången som vi möter detta. Den ryska administrationen har inte riktigt den smidighet som vi är vana att möta i Sverige, även om vi i Sverige ofta är missnöjda. Jag kan berätta att vi vill öppna ett generalkonsulat i Kaliningrad. Det kräver självfallet tillstånd av Rysslands myndigheter. Även där är vi lite oroliga för hur det hela kommer att hanteras. Statsministern hade detta uppe med sin kollega Kasianov, som var här för ett par veckor sedan.
Herr talman! Man tycker att ryssarna skulle vara positiva till det som kan hända i Kaliningrad med tanke på det speciella läge som råder och de svårigheter som Kaliningrad redan nu har fått uppleva genom att Litauen och Polen arbetar för att komma med i EU. Som parlamentariker har i alla fall jag de senaste åren upplevt en betydligt öppnare inställning i diskussioner och samtal med ryssar än tidigare. Man hoppas att det ska påverka också denna typ av förhandlingar. Det är ju viktigt att vi kan komma till ett slut med dem, så att vi kan få se resultat både i Kaliningrad och när det gäller miljöproblemen i nordvästra Ryssland. Jag uppfattade tyvärr inget svar från statsrådet. Kommer detta att bli färdigt under våren 2001 med de förhandlingar som nu förs?
Herr talman! Det är korrekt att jag inte gav något svar. Det har den enkla förklaringen att jag inte har något svar att ge. Detta handlar om svårigheter som vi i första hand möter på den ryska sidan och som är svåra för oss att förstå. Jag kan ju drista mig till att säga något djärvt som att jag hoppas att det ska vara möjligt att få detta klart före den 1 juli. Men jag måste vara försiktig med någonting som skulle kunna likna en utfästelse från min sida, för detta är frågor som jag själv inte rår över. Kaliningrad är en fråga som jag själv engagerar mig starkt i, och det har jag gjort under lång tid. Jag är rätt optimistisk vad gäller Kaliningrad. Jag träffade den nya guvernören Jegorov när han var med premiärminister Kasianov här i Stockholm, och jag fick intrycket att han är besjälad av en positiv vilja och en positiv attityd. Han har den rätta instinkten för våra frågor och för våra perspektiv när det gäller betydelsen av kontakter, samarbete och avbyråkratisering. Jag tror alltså att vi har en förbättring att se fram emot. Men utgångsläget är väldigt dåligt. Innan förbättringen har hunnit ge något resultat som gör att nivån är bra så måste det hela därför hålla på länge, är jag rädd. Men vi bidrar till detta genom att från vår sida ligga på med att uppgradera vårt konsulat t.ex. Vi kör nu för fullt när det gäller investeringarna i vattenreningsverket och avloppsreningsverket, som efter många års sorger och bedrövelser nu äntligen är i gång med full kraft. Kontaktytorna ökar. Vi fortsätter med utbytesprogram för ungdomar som går i svenska skolor. Vi har svenska lärare som undervisar ungdomar i Kaliningrad i svenska språket. Vi jobbar också på många andra vis, eftersom vi har identifierat Kaliningrad som en verkligt viktig partner för Sverige att jobba med i vårt eget absoluta närområde.

Herr talman! Jag är lite orolig just nu - inte för det nordiska samarbetet utan för att jag snart ska bli mormor! Vilken timme som helst ska en ny nordisk medborgare komma till världen, hoppas jag. Ibland talas det om den nordiska identiteten när det gäller nordiskt samarbete. Den bygger på en månghundraårig i stort sett gemensam historia och tradition. Samarbetet formulerades för snart 50 år sedan, då Nordiska rådet bildades. Under de gångna 50 åren har efterhand nya förutsättningar lett till förändringar av såväl innehållet som formen för det nordiska samarbetet. Senast skedde det som resultat av en rapport som heter Nordiskt samarbete i en ny tid. Den lades fram för drygt sex år sedan av en arbetsgrupp som var gemensam för Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. Gruppens uppgift var att klargöra det nordiska samarbetets framtida roll och uppgifter med hänsyn till de dåvarande relationerna till EG, som det hette på den tiden. Också det förändrade förhållandet i Nordens närområde - mest påtagligt var de baltiska ländernas självständighet - spelade då en central roll för gruppens arbete. I den rapport som gruppen lämnade föreslogs att det nordiska samarbetet skulle koncentreras till tre huvudområden. De var samarbetet inom Norden, För ministerrådets del ledde inte rapporten till några större förändringar i samarbetsstrukturen. I Nordiska rådet förändrade vi vår utskottsstruktur och etablerade - i stället för som tidigare sex fackutskott - Nordenutskottet, Europautskottet och närområdesutskottet. Herr talman! Det är nu efter fem år med förändrad struktur och arbetsform i rådet hög tid att vi utvärderar arbetet. Närområdessamarbetet har utökats och förstärkts, såväl på parlamentarikerplanet som på regeringsplanet. Ett särskilt närområdesprogram utarbetas varje år, vilket är mycket bra. Nordiska rådet och Baltiska församlingen har regelbundna gemensamma möten. Ett flertal seminarier och konferenser på angelägna teman har genomförts genom åren. Beträffande Europasamarbetet har ambitionerna för samråd och koordinering kommit på skam. Varken på regeringssidan eller på parlamentarikersidan har det nordiska samarbetet brukats för att samordna, förbereda och följa upp viktiga ställningstaganden i EU såsom föreslogs i den nämnda rapporten. Detta är att beklaga, tycker jag. Herr talman! Mycket återstår för att få den nationella förankringen och uppföljningen att fungera tillfredsställande. En negativ faktor kan vara den nuvarande utskottsstrukturen, som inte har någon motsvarighet i de nationella parlamenten eller i ministerrådet. En av samarbetsministrarna tillsatt vismanspanel, som vi har hört mycket om i dag, har skrivit en rapport, Norden 2000 - öppet för världens vindar. Där redovisas tio utvecklingstrender som panelen ser som centrala för det framtida nordiska samarbetet. De tio trenderna är intressanta, och bör ingå i underlaget för diskussioner och beslut om prioriterade uppgifter och politikområden i det nordiska samarbetet. Jag tycker att Nordiska rådet bör ses som ett instrument för de nordiska ländernas parlament. Dess huvudfunktioner kan beskrivas som att ta initiativ genom förslag och rekommendationer, att behandla förslag från ministerrådet och att medverka till att det blir en koordinering med EU-EES. Det gäller också närområdessamarbetet och övrigt internationellt samarbete samt att kontrollera och följa upp regeringarnas arbete med bl.a. rekommendationerna. Nordiska rådets framtida struktur och arbetsuppgifter bör i huvudsak utformas i enlighet med denna beskrivning. Det innebär att en fast struktur behålls med ledamöter som utses av de nationella parlamenten och som organiseras i utskott och presidium på ett sätt som är det bästa möjliga för att lösa aktuella samarbetsuppgifter. Den socialdemokratiska hållningen är att Nordiska rådets framtida struktur bör utformas så att presidiet behålls med i huvudsak samma uppgifter och utseende som nu. Vi socialdemokrater förordar en återgång till ordningen med fackutskott, bl.a. för att vi bedömer att det förbättrar möjligheterna till nationell förankring och till samarbete med ministerrådet. Fler fackutskott med färre medlemmar i varje bör också ge en bättre möjlighet till en mer gedigen beredning av de aktuella ärendena. Vi förordar alltså sex utskott med 12-13 medlemmar i varje. Alla rådsmedlemmar ska ha en plats i utskott eller presidium. Rådet bör också behålla kontrollkommittén med samma uppgifter som i dag. Den socialdemokratiska gruppen i Nordiska rådet har för ett par år sedan föreslagit att rådet ska ha två ordinarie sessioner under året - huvudsessionen under våren och en session på hösten där man huvudsakligen behandlar budgeten och förrättar val. Vi står naturligtvis bakom vårt förslag som vi har drivit ett par år nu och hoppas på att vinna gehör för det. Jag är väldigt glad att jag nu har Elver Jonssons stöd i denna fråga, herr talman. I det här sammanhanget vill jag framhålla att den svenska riksdagens arbete också bör planeras så att den debatt som vi har i dag om det nordiska samarbetet genomförs strax före Nordiska rådets huvudsession, såsom vi hade när vi hade sessionen här i Stockholm för något år sedan. Ett väl fungerande nordiskt samarbete mellan de nordiska länderna och deras medborgare är mycket viktigt. Det är också av stor betydelse för det ekonomiska, sociala och politiska samarbetet med länderna i Nordens närområde, och särskilt när det gäller Estland, Lettland och Litauen, att vi fortsätter närområdesprogrammet. Syftet med den nordliga dimensionen är ett ökat samarbete. Det är väldigt viktigt att vi också bidrar till att Ryssland kommer med i detta samarbete. Herr talman! För en månad sedan genomförde Nordiska rådet en temakonferens i Oslo om ett hållbart Norden. En högst aktuell fråga som behandlades gällde globala miljöhot och klimatfrågor. Det gällde bl.a. hur processen kring Kyotoavtalet skulle stärkas. Nordiska rådet uttalade sin oro över konsekvenserna av att USA inte ställer upp på avtalet. Också livsmedelssäkerhet behandlades, vilket hade en påtaglig aktualitet genom nyupptäckta fall av galna ko-sjukan och framför allt genom en epidemi av mul och klövsjuka och de åtgärder som vidtagits i bl.a. de nordiska länderna för att förhindra spridning. I ett uttalande som den socialdemokratiska gruppen ställde sig bakom underströks bl.a. vikten av en nära dialog mellan respektive regeringar och myndigheter i de nordiska länderna när sådana åtgärder övervägs. Konsumentfrågor och livsmedelssäkerhet är viktiga frågor som bör prioriteras i det nordiska samarbetet, inte minst för att medverka till att konsumenternas intresse tillgodoses och att säker mat blir standard i hela Europa.

Herr talman! För ungefär två år sedan hade jag glädjen att presentera en rapport till Nordiska rådet med titeln Ett gränslöst Norden. Många av de förslag som lades fram i den rapporten är nu sådana som håller på att bearbetas vidare på ett, som jag tolkar det, positivt sätt inom ministerrådet. Däremot finns det ett annat förslag där jag i min naivitet förväntade mig att det skulle hända någonting. Det handlar om TV-sändningar från våra nordiska grannländer. Det är inte svårt för mig att instämma i de kritiska synpunkter som har framkommit här under dagen på att det faktiskt har hänt så lite på det här området. Jag ska inledningsvis beröra det utifrån en rent språklig utgångspunkt. Jag är nämligen ordförande i någonting som kallas för Språkkommittén. Det är en av regeringen tillsatt parlamentarisk kommitté. Det är alldeles självklart att om man ser det här ur nordisk synpunkt är det faktum att vi har en gemensam historia viktigt för kultur och värderingar, och förståelsen för grannländernas språk är ju oerhört central. Jag var i Helsingfors nu i våras och informerade mig om hur man hanterar språkfrågorna där. Där har man en språkkommitté som arbetar. Nu i maj månad ska den lägga fram sitt betänkande. I Finland behandlar man det svenska språket på ett sätt som jag tycker är mycket positivt ur svensk synpunkt. Det är alltså inskrivet i grundlagen att Finland har två officiella språk, nämligen svenska och finska. Samtidigt har det inom delar av den svenska universitetsvärlden förts en diskussion om att man ska skära ned undervisningen i finska. Jag menar att detta skulle motverka inte bara det finska språkets ställning i Sverige utan också det svenska språkets ställning i Finland. Jag menar alltså att båda länderna bör bjuda på en generositet i det här hänseendet. Jag hoppas att det är slut med de negativa diskussionerna om finskans ställning i Sverige. Den finska språkkommittén kommer alltså med sitt betänkande nu. I Danmark kommer man att lägga fram ett betänkande i juni månad om det danska språkets ställning. Vi har också fått veta att man i Norge nu överväger att tillsätta en utredning om norskan. Dessutom aktualiserar ministerrådet också språkfrågan ur det nordiska perspektivet i förhållande till omvärlden. Inom Nordiska rådet följer Nordenutskottet frågan. Det är ingen tillfällighet att det har blivit så aktuellt. De nordiska språken ställs ju inför nya och större utmaningar i en värld där också språkliga förändringar sker allt snabbare. Tekniska termer har inte alltid ett ord på något av de nordiska språken. Vi hotas av domänförluster, dvs. man riskerar att det egna språket inte blir tillräckligt inom ett fackområde. Som en politisk markering vill jag gärna säga att jag tror att det är oerhört viktigt för alla de nordiska länderna att man ser till att det egna språket är ett fullödigt språk som kan användas som ett komplett språk på alla områden. Därför tror jag t.ex. att avhandlingar inom den akademiska världen bör vara om inte enbart på svenska så i alla fall tvåspråkiga. Man bör inte enbart hålla sig till engelska och använda det som det fullödiga språket. Sedan är det klart att språkförståelsen mellan oss också har en nyckelroll. Här spelar naturligtvis möjligheten att lyssna på radio och framför allt se på TV en väldigt stor roll. Vi har ju hört i dag att möjligheterna att se på grannländernas TV-program är begränsade, även om de ibland har ökat genom att man i stället för enbart terrestra sändningar har använt satellit och kabel-TV. Samtidigt sker det teknikbrott, som också har nämnts tidigare. Det ser alltså väldigt positiv ut när det gäller den tekniska utvecklingen. Apropå riksdagen och TV:n i riksdagen kan man gå in på Sveriges Televisions text-TV och slå upp s. 191 och några sidor framåt. Vi är vana vid att de nordiska nyheterna ligger där. Där står det att sidorna med nordiska text-TV-nyheter är nedsläckta med hänvisning till tekniska problem av något slag. Så har det varit i ett halvår eller något sådant. Det säger kanske en del om det intresse som finns för att lösa sådana här frågor. I utskottets betänkande hänvisas det till att yttrandefrihetsgrundlagen innebär att det är kabel-TV företagen som självständigt avgör vilka kanaler de ska erbjuda utöver public service-kanalerna. Lennart Bodström gjorde en utredning kring detta för några år sedan. Då ville han, apropå språk, mynta ett begrepp från engelskan om att man skulle ha en must offer-paragraf också, dvs. att man måste erbjuda konsumenterna att kunna ta emot en nordisk kanal. Då visade det sig att yttrandefrihetsgrundlagen sätter hinder i vägen, just som utskottet säger. Yttrandefrihetsgrundlagen bör ju ytterst vara till för medborgargarantin och medborgarens yttrandefrihet. Här handlar det i praktiken om yttrandefrihet för Telia, och jag är inte säker på att detta är den bästa formuleringen. Jag tycker faktiskt att man ska fundera på om det finns anledning att ytterligare granska yttrandefrihetsgrundlagen ur just den här synpunkten. Det finns samtidigt mellan TV-företagen ett samarbete med positiva erfarenheter. SVT Syd i Skåne har medarbetare placerade i Köpenhamn, och på motsvarande sätt har man från dansk sida medarbetare placerade i Malmö. Också samarbetet mellan SVT och YLE i Finland är ett gott sådant exempel. Tyvärr har det dock än så länge inte gått att komma fram till ett gemensamt nordiskt agerande. Det har gått så långt att Nordenutskottet vid sitt senaste sammanträde beslutade sig för att skriva till presidiet och framhålla att man kräver ett mer aktivt agerande från ministerrådets sida i den här frågan. I mina dystra stunder funderar jag i den här frågan på om vi ska tvingas ge upp den nordiska tanken och i stället gå in för bilaterala avtal, som Sverige har gjort mellan Sveriges Television och YLE i Finland och med NRK i Norge och Danmarks Radio i Danmark. Jag hoppas att man ska kunna lösa detta på en gemensam nordisk grund. Kan man inte det tror jag faktiskt att det bara återstår att försöka nå bilaterala överenskommelser.
Herr talman! Åke Gustavsson har nu instämt i de kritiska synpunkterna när det gäller hela den nordiska TV-frågan. Jag tycker att vi får ta det som en acceptans på att vi parlamentariker där står väldigt samstämda. Jag tycker inte att Åke Gustavsson ska lasta sina unga skuldror med att han var naiv när de här löftena gavs på mötet i Stockholm. Jag tycker att kritiken mot detta måste gå till ministerrådet. Hur man där fördelar skuldfrågan får väl redas ut vid någon regeringslunch. Jag hoppas vidare att Åke Gustavsson inte låter de dystra stunderna ta över. Jag tror att vi fortfarande ska leva med ett upplägg som i god mening svarar mot att det som vi nu sysslar med ska ha nordisk nytta, och då ska det vara allmänt övergripande.
Herr talman! Det är klart att det skulle vara till nordisk nytta. Det bör också vara allmänt övergripande. Men om man inte mellan public service-företagen eller mellan de fem regeringarna lyckas hitta en gemensam väg och alternativet då är att det inte blir någonting, menar jag att vad som återstår är att söka bilaterala lösningar. Den lösning som finns mellan YLE och Sveriges Television tycker jag faktiskt är ganska bra. Men också jag hoppas att man ska kunna klara detta på en gemensam nordisk väg. När jag instämde i de synpunkter som under tidigare diskussioner framfördes här på ministerrådets agerande skedde det bl.a. med utgångspunkt i att ett enhälligt nordenutskott i Nordiska rådet har beslutat att tillskriva Nordiska rådets presidium för att ta upp den här frågan med ministerrådet. Det är inte acceptabelt att frågan får bli liggande det ena året efter det andra och att dessutom en utlovad rapport uteblir. Jag hoppas faktiskt, utan att jag för min del ska fördela skuldfrågan inom ministerrådet, att det verkligen händer någonting i den här frågan.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till utskottets förslag. Vi och många med oss här i dag tror på det nordiska samarbetets framtid. Visserligen kan det aldrig mäta sig med det nya europeiska samarbetet, men vi tror att det alltjämt kan utgöra en viktig plattform för internationellt samarbete. Det kan också tillföra andra intressanta och viktiga dimensioner som EU inte kan bidra med. Vi tillsammans i Norden med vår historia, kultur, vår unika välfärd och vårt folkbildningssystem kan vara en kraft att räkna med även utanför Norden och EU. Därför tycker vi att Sverige ska använda sig av det nordiska samarbetet både i det lilla och i det stora. I vismanspanelens rapport Norden öppen för världens vindar tas viktiga globala frågor upp. Dock, herr talman, anar vi en nedtrappning av det nordiska samarbetet. Vissa förslag i vismanspanelens rapport anser vi inte vara särskilt bra. Det föreslås exempelvis att vissa delar av det nordiska samarbetet i dag ska ersättas med ett lösare nätverkssamarbete. Vi tror att det krävs en tydlig struktur och att nätverk kan vara bra som ett komplement i en struktur med sakutskott, givetvis fyllt med ett rikt politiskt innehåll. Jag får många gånger höra att Nordiska rådet har spelat ut sin roll, men jag tror inte att det är så. Jag tror att Nordiska rådet alltjämt har mycket att ge. För vem, herr talman, tycker inte att det är viktigt att kraftsamla nordiska resurser och nordisk kompetens kring atomavfallet på Kolahalvön eller att verka för ett nordiskt centrum för kvinnokonst, för ökad språkförståelse i Norden eller för nordisk grannlands-TV? Jag hoppas således, herr talman, att Nordiska rådet ska utvecklas till en vital och dynamisk plattform för samverkan mellan länder i och utanför Norden. Jag tror faktiskt att alla mötesplatser där människor kommer samman och diskuterar viktiga politiska frågor har betydelse för politiken och för demokratin.

Fru talman! I detta betänkande behandlas en av rättsväsendets allra viktigaste frågor, nämligen brottsoffrens situation. Att minimera antalet brottsoffer är den viktigaste insatsen som kan göras. För varje brott som inte begås får vi minst ett brottsoffer mindre. Den viktigaste brottsförebyggande faktorn är, som jag tror att alla kan stryka under, fungerande familjer. Föräldrarna måste alltid ha huvudansvaret för att barn och ungdomar lär sig att respektera andra människor till liv och lem, andra människors känslor och andra människors egendom. Familjen måste kunna fungera som en frontlinje mot missbruk och kriminalitet. Även skolan är viktig. Skolan har två viktiga uppgifter. En uppgift är naturligtvis att ge goda kunskaper. Från brottsförebyggande synpunkt är det förödande att så många elever i dag lämnar skolan med bristfälliga kunskaper och dåliga betyg. Men det är också mycket viktigt, och faktiskt en förutsättning för att kunna lära sig något, att eleverna tidigt får lära sig det vi förr kallade för ordning och uppförande. Skolans personal måste direkt ta tag i uppdykande problem, redan innan de vuxit sig alltför stora. Utskottsmajoriteten konstaterar på s. 9 i betänkandet att "det inte behövs några åtgärder från riksdagens sida med anledning av motioner som tar upp rättsväsendets betydelse för brottsoffren, behovet av ett gott bemötande, myndighetssamverkan och internationella åtaganden". Fru talman! En fungerande rättsstat är det allra viktigaste för brottsoffren. Det innebär naturligtvis att brott förebyggs och förhindras men också att begångna brott klaras upp, att tiden mellan brott och påföljd är kort. Vi måste ha ett påföljdssystem som fungerar och som accepteras av medborgarna. Verkställigheten av straff måste ske på ett sätt som inte äventyrar brottsoffrens tilltro till rättsväsendet. Så är inte alltid fallet i dag. Sedan regeringsskiftet 1994 har rättsväsendet drabbats av kraftiga neddragningar. Allra hårdast drabbad är polisen. Att utreda ett brott, gripa och lagföra gärningsmannen och möjliggöra en skadeståndstalan för målsäganden är fortfarande rättsväsendets första och viktigaste skyldighet gentemot brottsoffren. Trygghet för brottsoffren förutsätter att polisen snabbt kan rycka ut och vara på plats strax efter det att ett brott har begåtts samt att anmälningar behandlas så att både offret och anhöriga känner att någon faktiskt bryr sig. För ett par veckor sedan fanns följande uppgifter i en av våra Blekingetidningar. Av de ca 500 anmälda brotten i Ronneby hitintills i år hamnade mer än var tredje, eller exakt 37 %, omedelbart i polisens arkivkorg. Enligt polisen beror det på att konkreta spår och spaningsuppslag saknas men även på bristande resurser. Det handlar framför allt om stölder och inbrott. Jag inser att det kan vara mest effektivt att direkt skriva av en del av brotten, men för allmänheten och naturligtvis för brottsoffren är det viktigt att i alla fall försöka hitta den skyldige gärningsmannen. Ronneby är naturligtvis inget undantag. Så här är situationen hos flertalet polismyndigheter i Sverige. Den 26 januari i år presenterade Polisförbundet en undersökning som genomförts bland 243 slumpvis utvalda närpoliser runtom i Sverige. Över hälften av de tillfrågade poliserna uppgav att de arbetade 25 % eller mindre av sin arbetstid som närpoliser. 80 % av poliserna uppgav att de inte kunde fullfölja sitt närpolisuppdrag på grund av arbetssituationen. Rapporten är en dyster läsning, och den är värd att ta på största allvar. Det är inte bara det minskade antalet poliser som är problematiskt. Den allt högre medelåldern gör sig nu påmind genom fler sjukskrivningar och att alltfler inte kan jobba natt. Kostnaderna för socialdemokraternas besparingar på polisen får i dag bäras av ett ökat antal brottsoffer. I landet med världens högsta skatter håller skyddet för liv och egendom på att bli en klassfråga. Den som har råd kan anlita vaktbolag. Fru talman! Innan jag kort kommenterar några av våra övriga reservationer vill jag yrka bifall till reservation nr 1 samtidigt som jag vill tala om att vi givetvis står bakom samtliga moderata reservationer och det särskilda yttrandet. Samstämmiga uppgifter från aktörer inom rättsväsendet vittnar om att förekomsten av hot och våld mot vittnen har ökat markant. Mycket tyder också på att våldet och hoten fått en allvarligare karaktär och att det i flera fall har lett till att den hotade inte har vågat ställa upp som vittne. Detta är ett mycket allvarligt hot mot rättsstaten. Verksamheten med vittnesstöd är därför välkommen och bör intensifieras. Men ett program att ge stöd till vittnen vid tingsrätter och övriga domstolar löser inte problemet med de vittnen som skräms till tystnad redan innan ärendet har gått så långt att det ska tas upp vid en huvudförhandling. Samhället måste med kraft bemöta de personer som genom våld eller hot om våld hindrar att rättegångar kommer till stånd. Fru talman! Ett år har snart gått sedan riksdagen beslutade att straffvärdet för övergrepp i rättssak bör vara lika högt som straffvärdet för mened. Men regeringen har ännu inte återkommit med förslag i enlighet med riksdagens beslut. Det är faktiskt lite förvånande att regeringen under ett riksmöte inte hinner färdigställa en lagändring av en så förhållandevis enkel natur som det här handlar om. Ett förslag till lagändring i enlighet med riksdagens beslut borde kunna läggas fram inom den närmaste tiden. Fru talman! Vi anser att förslagen i propositionen underskattar kostnaderna för bl.a. Brottsoffermyndigheten och vittnesstöd. Brottsofferfonden utgör en viktig resurs för brottsoffren och de ideella föreningar som arbetar med brottsofferfrågor. Vi har sedan länge föreslagit att fångarna genom ett 20-procentigt avdrag på arbetsersättningen ska ytterligare bidra till finansieringen av Brottsofferfonden. Det här förslaget drevs igenom under den borgerliga regeringstiden men har sedan avskaffats. Avdraget ska, som tidigare, framgå av fångarnas lönebesked. Enligt vår uppfattning finns det en betydelsefull pedagogisk poäng med denna ordning eftersom den dömde faktiskt regelbundet påminns om att han betalar till Brottsofferfonden. Samtidigt skulle denna åtgärd bidra till en ytterligare förstärkning av kvinnojourer och andra verksamheter som i dag erhåller stöd från Brottsofferfonden. Brottsoffren får härigenom en indirekt upprättelse samtidigt som ytterligare resurser görs tillgängliga för brottsofferinsatser. Vi har ingen reservation på denna punkt, men jag tar tillfället i akt att framföra vår uppfattning. Den är viktig. Fru talman! Den som bryter mot ett besöksförbud ska enligt vår uppfattning kunna övervakas med elektronisk fotboja. Härigenom tydliggörs att det är mannens rörelsefrihet som ska begränsas, inte kvinnans. Åtgärden skulle vara ett tydligt stöd för brottsoffret - den förföljda kvinnan. Det finns väl fungerande teknik att använda, vilket innebär att det inte finns några praktiska hinder mot att inleda en försöksverksamhet. Regeringen säger sig utreda de rättsliga förutsättningarna. Arbetet med detta sägs pågå inom Justitiedepartementet. Jag kan bara konstatera att trots att både den nuvarande och den förra justitieministern haft god tid på sig får vi fortsätta att vänta på ett förslag. Frågan är, som jag ser det, tydligen inte speciellt prioriterad på Justitiedepartementet. Samtidigt kan jag dock konstatera att en riksdagsmajoritet här i går godkände att långtidsdömda fångar ska kunna avtjäna sista delen av sitt fängelsestraff med elektronisk fotboja. Fru talman! Avslutningsvis vill vi att det införs en rätt för målsägaren att uttala sig under huvudförhandlingen. Detta är viktigt för balansen i rättegången. Erfarenheter både från Malexanderrättegången och från brandrättegången i Göteborg talar för denna förändring. Vi föreslår därför att en sådan rättighet skrivs in i rättegångsbalken. Regeringen bör därför, enligt vår uppfattning, presentera ett förslag till riksdagen om att göra brottsoffrets berättelse till en naturlig del av den svenska brottmålsprocessen.

Fru talman! Jag kan skriva under på Jeppe Jonssons inledande ord om vikten av att det begås färre brott, om familjens brottsförebyggande betydelse etc. Det här betänkandet bygger dels på regeringens proposition Stöd till brottsoffer och motioner som väckts med anledning av propositionen, dels på motioner väckta under allmänna motionstiden förra året. Vi kristdemokrater är i grunden positiva till regeringens förslag och till det betänkande som nu är uppe till debatt. Dock finns vi med på en del reservationer, och om dessa vill jag här nämna något. I Förenta nationernas deklaration om brottsoffers rättigheter från 1995 anges vissa grundläggande principer som ska gälla för brottsoffer. Det handlar bl.a. om rätt till skadestånd från gärningsmannen och från staten samt rätt till erforderlig medicinsk, psykologisk och social hjälp. I deklarationen anges bl.a. att brottsoffren ska behandlas med respekt och medkänsla samt skyddas av rättsordningen. Vidare framgår att system ska skapas så att brottsoffren snabbt och enkelt får gottgörelse. Utskottsmajoriteten menar att FN-deklarationen i allt väsentligt följs. Verkligheten ser dock annorlunda ut. Om jag börjar med påståendet att brottsoffren snabbt och enkelt ska få gottgörelse räcker det med att erinra om att Brottsoffermyndigheten ständigt misslyckas med att nå det av regeringen uppsatta verksamhetsmålet, dvs. att minst 70 % av brottsskadeärendena ska handläggas inom tre månader med bibehållen kvalitet. Vidare saknar vart tredje brottsoffer, när polisutredningen är färdig och rättegången avslutad, förtroende för rättsväsendet. Magnus Lindgren, som på uppdrag av Rikspolisstyrelsen, Riksåklagaren och Domstolsverket undersökte frågan 1999, var bristande information det allvarligaste problemet. T.ex. fick 60 % av de tillfrågade ingen information om brottsofferjourernas verksamhet. Detta är helt oacceptabelt. 42 % fick aldrig information av polisen om att de hade rätt att få veta vad som hänt i ärendet. På frågan om man skulle anmäla en liknande händelse i framtiden svarade var fjärde person att man var osäker eller ej visste, medan så många som var sjunde person svarade nej. Fru talman! Mot denna bakgrund får man ge uttrycket "i allt väsentligt" en generös tolkning om man som utskottsmajoriteten vill hävda att Sverige i allt väsentligt följer FN-deklarationen om brottsoffers rättigheter. Lindgrens utredning visade också att 68 % av de tillfrågade kom i kontakt med åklagare först på rättegångsdagen. Majoriteten av brottsoffren var missnöjda med detta och hade önskat att få träffa åklagaren tidigare. Nu inför regeringen en skyldighet för åklagaren att informera målsäganden om beslut att väcka åtal fattats. Vi kristdemokrater förutsätter att detta då kommer att leda till en tidigare kontakt mellan åklagare och målsägande. Därmed tas ett litet steg i riktning mot att bättre efterleva nämnda FN-deklaration, vilket vi naturligtvis tycker är positivt. Regeringen anför i propositionen att de rättsvårdande myndigheternas skyldighet att ge information till dem som utsatts för brott har skärpts vid flera tillfällen under senare decennier. Trots det konstateras att olika undersökningar visar att det ändå finns brister i hur rättsväsendet fullgör denna skyldighet. Regeringen framstår som medveten om de uppenbara brister som finns, samtidigt som man i propositionen säger: "Information till dem som utsatts för brott är av utomordentligt stor vikt." Jag upprepar: av utomordentligt stor vikt. Fru talman! Det kan inte sägas så värst mycket starkare. Mot denna tydligt tecknade bakgrund är regeringens passiva hållning i frågan förvånande, en hållning som även utskottsmajoriteten gjort till sin. Betänk att tidigare nämnda utredning visade att över hälften av alla brottsoffer ej fått någon information om brottsofferjourernas verksamhet, trots att förundersökningskungörelsen säger att polisen redan i dag ska informera därom! För brottsoffren kan sådan information utgöra skillnaden mellan ingen hjälp alls och ett välbehövligt stöd som kan hjälpa den drabbade att snabbare bli rehabiliterad efter den kränkande och traumatiska upplevelse som det ofta innebär att bli utsatt för ett brott. Därför har Brottsofferjourernas riksförbund vänt sig till regeringen med önskan om att polisens informationsskyldighet ska förtydligas. Regeringen har visserligen aviserat en förordningsändring, men av vad som framgår av propositionen finns det risk att det ej blir några avsevärda förbättringar. Varför denna senfärdighet? Varför har det varit omöjligt att presentera denna ändring i samband med att propositionen lämnades? De rådande bristerna har ju regeringen känt till ett bra tag. Utskottsmajoriteten är följsam. Med drag av besserwissermentalitet slår man helt sonika fast att frågan om polisens informationsskyldighet ej lämpar sig för några generella uttalanden från riksdagen. När nu dessa graverande missförhållanden rått under flera år, till men för brottsoffren, är det svårt att se det olämpliga i att folkets valda ombud reagerar för att få en förbättring till stånd. Vi har med anledning av regeringens proposition varit i kontakt med den person i min hemstad Vänersborg som kan sägas vara föreståndare för brottsofferjouren för Vänersborg och Södra Dal. Han - för det är en man - är även regionsamordnare för brottsofferjourerna i Västra Götalands län. Av honom fick jag veta att Brottsofferjourernas riksförbund gärna ser en skärpning av polisens informationsskyldighet som går ut på att polisen alltid, såvida det inte är omöjligt eller olämpligt, ska fråga brottsoffret om han eller hon vill ha kontakt med en stödorganisation - en formulering som vi också hade med i ett av våra motionsyrkanden. Med samme person hade jag i höstas ett längre och mycket intressant samtal om brottsofferjourernas problem och bekymmer. När jag avslutade samtalet med att fråga honom vad han med tanke på verksamheten önskade mest av allt svarade han inte, som jag förväntade mig, mer pengar och resurser. Nej, han svarade helt enkelt: att vi blir så kända att alla som behöver vår hjälp vet att vi finns. Ett sätt att nå dit, fru talman, är att polisens informationsskyldighet skärps. Därför menar vi kristdemokrater, tillsammans med Centern och Folkpartiet, att polisen när man kommer i kontakt med brottsoffer bör åläggas en skyldighet att fråga den brottsdrabbade om han eller hon vill komma i kontakt med en brottsofferjour eller liknande organisation. På så sätt slipper man ifrån det problem med sekretess som uppkommer ifall polisen skulle åläggas att i stället informera stödorganisationer om brottsoffret. Moderaterna har i det här fallet valt att lägga fram ett särskilt yttrande där man säger att man inte är beredd att nu förorda en mer detaljerad författningsreglering av polisens agerande gentemot målsägandena. En liten stilla undran av närmast retorisk karaktär från min sida kan då vara: När är moderaterna beredda att författningsreglera? Måste missförhållandena först bli än värre? Regeringen har antagit en strategi för hur man ska förverkliga barnkonventionen. Trots det återstår en rad åtgärder för att förbättra barnens situation. Det är hög tid att se över hur vi kan hjälpa barn som utsatts för brott. Står dessutom barnet i beroendeförhållande till brottslingen krävs extra insatser. Barn kan inte värja sig som vuxna kan. Barn kan inte välja sin värld. Att utsättas för brott är en skrämmande upplevelse, som ej sällan lämnar bestående men. Det är därför oerhört viktigt att det barn som utsatts för brott bemöts av personal som är van att uppfatta barns språk, signaler och behov. Socialtjänsten, polisen och åklagaren måste få adekvat utbildning och stöd i sitt arbete. Barn har ibland svårt att uttrycka i ord vad de varit med om. Det händer att en fullständig bild av händelseförloppet kommer fram först efter åtskilliga samtal. Ett fåordigt och motvilligt svar får därför inte sätta barns trovärdighet på spel. Alla som i sitt arbete eller uppdrag kommer i kontakt med barn som utsatts för brott behöver ha förståelse för de särskilda förutsättningar som gäller. Barn som brottsoffer har rätt till en högkvalitativ och säker rättslig behandling. I enlighet med det sagda i denna del har vi tidigare hävdat att reglerna om förhör med barn bör ändras så att barn i högre utsträckning kan förhöras vid fler än ett tillfälle. Därför är det positivt att Kommittén mot barnmisshandel har föreslagit det. Dock kan vi inte godta de tempoförluster som nu uppkommer i och med att det är ett år sedan kommittén lade fram förslaget, samtidigt som regeringen ej verkar ha några planer på att göra motsvarande ändring i förundersökningskungörelsen. Av den anledningen vill vi att regeringen av riksdagen får i uppdrag att genomföra den ändring som kommittén föreslagit. Rättsväsendet är beroende av att människor vågar vittna om det de varit med om. Många gånger är det sådana uppgifter som fäller avgörandet i brottmål. Under de senaste åren har diskussionen förts angående bemötandet av målsägande och vittne vid domstolarna. Alltför många domstolar saknar i dag anpassade lokaler för dessa kategorier. Vi kristdemokrater har tidigare krävt att lokalerna i domstolarna bör vara så utformade att de brottsdrabbade under ett förhandlingsuppehåll erbjuds möjlighet att vistas i rum som är avskilda från den misstänkte och dennes vänner eller anhöriga. Vidare bör förhandlingarna anpassas och föras under former som ej kan anses kränkande för målsäganden. Regeringen säger i propositionen att vittnesstöd ska finnas vid samtliga tingsrätter och hovrätter inom tre år. Vi välkomnar regeringens arbete med att utveckla vittnesstödsverksamheten, men vi finner det angeläget att driva upp tempot så att målsättningen i stället är att dylikt stöd ska finnas vid domstolarna inom ett år. Vittnesstödsverksamheten kan bidra till att minska obehaget och rädslan för att berätta om det som hänt. Erfarenheter visar att vittnesstödet fungerat bra och uppskattas av de rättsvårdande myndigheter som berörs. Det är också positivt att regeringen påpekar att uppbyggnaden av verksamheten ska ske i samråd med Brottsofferjourernas Riksförbund och andra berörda ideella organisationer som besitter mycket kunskap väl värd att tillvarata. Till sist, fru talman, resursfrågan. Jag nämnde tidigare i mitt inlägg min kontakt med regionsamordnaren för brottsofferjouren i Västra Götaland. Han berättade att man nu håller på med rekrytering av personer för vittnesstödsverksamhet vid tingsrätterna i Vänersborg och Trollhättan. Ett trettiotal personer ska utbildas. I Vänersborg börjar man i september, medan utbildningen redan är i gång i Trollhättan. Båda domstolarna har uttryckligen förklarat att man inte har någon möjlighet att inom ramen för sina anslag betala något av kostnaderna för den nya verksamheten. En av lagmännen uttryckte t.o.m. sin oro över att man kanske måste betala dubbelt porto om man måste lägga in ett informationsblad med kallelsen till vittnet. Det säger inte så lite om domstolarnas ekonomiska situation. Regeringen är villig att avsätta medel för att stimulera igångsättande av vittnesstödsverksamheten vid de tingsrätter och hovrätter som i dag saknar denna verksamhet. Däremot är man inte beredd att fortgående stödja vittnesstödsverksamheten ekonomiskt, och det är oroande. Vittnesstödsverksamheten får inte haverera på grund av bristande resurser. Liksom Domstolsverket gjort i sin remiss vill vi påpeka att det är angeläget att verksamheten får en lämplig finansiell lösning. Frågan om kontinuerligt ekonomiskt stöd till vittnesverksamheten måste ses över. Också kommunerna kommer att behöva ökade resurser med anledning av den tydligare regleringen i socialtjänstlagen. Regeringen föreslår att socialnämnden ska verka för att den som utsätts för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp. Enligt ett förslag till ändring av nämnda lag ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Lagändringen innebär att det klart framgår att socialnämndens ansvar utökas till att omfatta alla brottsoffer. Vi kristdemokrater tillstyrker förslaget, men vill samtidigt påpeka att det i praktiken med all sannolikhet kommer att medföra ökade kostnader för kommunerna, eftersom syftet med lagändringen rimligen måste vara att kommunerna ska göra något mer än de redan gör. Regeringen ämnar låta Socialstyrelsen disponera sammanlagt 1,5 miljoner kronor för att kunna bedriva ett utvecklingsarbete till stöd för socialtjänsten i dess arbete med brottsofferfrågor men tar i övrigt inte upp ett ökat resursbehov för kommunerna. Det är något oroande. När det slutligen gäller ekonomisk ersättning till enskild som fått fingerade personuppgifter delar vi Rikspolisstyrelsens oro över att den aktuella ersättningen ska komma att belasta polisväsendets anslag. Vi utgår från att den ekonomiska frågan löses under den fortsatta beredningen av den nationella handlingsplanen för skydd av bevispersoner. Fru talman! Regeringen bör ges i uppdrag att i det fortsatta budgetarbetet beakta vad vi här anfört när det gäller resursfrågan. Vi kristdemokrater står naturligtvis bakom de reservationer där vi finns med, men för att måna om tiden nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation nr 7.
Fru talman! Många har väntat, och väntat länge, på att denna proposition skulle komma. De personer som utsätts för brott har faktiskt fått en undanskymd plats, de har varit bortprioriterade. Det finns all anledning att fokusera på brottsoffret, som i den här debatten. Här måste vi alla göra vårt bästa för att få brottsoffret i fokus. Ofta upplever brottsoffren att de inte får den hjälp av samhället som de behöver och har rätt till. Undersökningar och dialoger som jag har haft med medborgarna visar att många brottsoffer saknar förtroende för rättsväsendet efter rättsprocessen, efter polisutredningen, efter rättegången. Många offer säger också att de inte skulle bry sig om att göra en ny anmälan om en liknande händelse inträffade igen. De orkar inte. De tycker att det är meningslöst. De känner obehag och upplever hot. Det gäller både de anmälda brotten och det mörkertal som finns när det gäller de oanmälda brotten. Hur stort det är vet vi inte. Det har vidtagits många bra åtgärder, och det finns många bra förslag. Men det viktigaste är att den enskilde kan känna att det har vidtagits konkreta åtgärder i vardagen. Det får inte bara bli pappersprodukter. Det pratas om samverkan mellan myndigheter, utbyte av erfarenheter och kunskap. Det är väldigt viktigt. Det har vi tagit upp vid många olika tillfällen, liksom bemötandet, som är otroligt viktigt. Särskilt viktigt är det med tanke på de personer som har svårt att föra sin egen talan. Jag vill lyfta fram ett praktiskt exempel, nämligen utvecklingsstörda kvinnor som har blivit utsatta för våld, oftast av vårdare. Finns det kunskap hos de rättsvårdande myndigheterna om hur man ska bemöta just denna grupp människor? Jag var i förra vecka på ett seminarium hos den grupp som har hand om omsorgstagare. De säger att rättsväsendets kunskap om förståndshandikappets innebörd är bristande, likaså när det gäller rättsväsendets kunskap om LSS-lagen. Det tycker jag är viktigt att vi tar till oss. Kan kvinnor som har utsatts för våld, dessa brottsoffer, känna sig trygga? Samhällets mål måste vara att införa en nollvision för våld mot kvinnor och barn. Det anser vi i Centerpartiet. Man kan ställa sig frågan: Fungerar besöksförbud? Finns det tillräckligt med larmpaket och andra hjälpmedel? Fungerar omhändertagandet av och stödet till barnen? Det är otroligt viktigt att observera, behandla och stödja barn som ser sin mamma bli slagen, med de psykiska konsekvenser som det får. Över huvud taget har barn särskilda behov som måste beaktas i hela rättsväsendet, inte minst utifrån brottsofferperspektivet. Vi har inte nått ända fram när det gäller kvinnor och barn som har blivit utsatta för våld, men vi har nått en bit. Jag vill säga att kvinnojourerna, frivilligorganisationerna gör ett fantastiskt arbete och även på många håll de rättsvårdade myndigheterna. Men de känner att de inte räcker till, och ibland räcker inte resurserna till, utan man måste prioritera även om detta oftast ligger högt på listan. Kvinnor som brottsoffer ska inte behöva lämna sitt hem. Det borde vara förövaren som gör det, och det har vi sagt tidigare från talarstolen. När det gäller förslaget om utökade möjligheter att förordna målsägandebiträde tycker att det är bra, men jag skulle vilja att det även gällde stödpersoner, t.ex. dem som finns inom omsorgsverksamheten och som nu har eget boende. FUB har börjat utbilda stödpersoner på vissa ställen. Men hur känner sig omsorgstagarna? De är utlämnade när de ställs inför polisen, domstolen eller åklagaren och behöver det här särskilda stödet. Stödpersoner måste garanteras ersättning av statliga medel. Man kan också ställa sig frågan: Hur mycket orkar frivilligorganisationen med? Vi får vara rädda om dem, de gör ett ovärderligt arbete. Vi måste ha detta med oss i alla situationer där frivilliga ställer upp. Sedan vill jag lyfta fram frågan om vittnesstöd. Vittnenas betydelse i rättsapparaten är stor. Därför måste de få både stöd och skydd. Vittnesstödets utbredning över landet tycker jag är positiv. Jag tycker att det går ganska fort. Därför vill jag säga att brottsofferjourerna har gjort en stor och viktig insats i detta arbete. När den här organisationen för vittnesstöd har byggts upp över hela landet får det inte ha karaktären av ett projekt med eldsjälar som står och faller med dessa eldsjälar. För att få en långsiktig effekt krävs en statlig administrativ hjälp till de ideella organisationerna. Det hävdar vi från Centerpartiet. Finns det ingen tydlig markering, en spindel i nätet som orkar stödja eldsjälarna och frivilligorganisationerna i deras arbete, är det risk att det faller. Det arbetet är otroligt viktigt. Därför måste det finnas ett statligt administrativt stöd. Det kan sedan utformas utifrån de lokala förutsättningarna, som kan se väldigt olika ut, men det är viktigt att det markeras. Vi har brottsoffer som utsätts för beväpnade rån som sker i vårt samhälle och som har svårigheter att gå tillbaka till sitt arbete - det kan ta åratal, de kanske aldrig kommer tillbaka. Vi har brottsoffer som blivit utsatta för lägenhetsinbrott där hela huset har vänts upp och ned. Det känns ända in i benmärgen som ett hot mot den enskilda integriteten. Och vi har dem som bara råkat vara i vägen, som fått bilen eller cykeln stulen. Alla dessa brottsoffer måste få det rätta bemötandet. De måste få känna att de rättsvårdande myndigheterna gör allt för att klara upp begånget brott och att det finns resurser för att klara detta. Det känns oroande att höra de signalerna i samhället i dag att det ändå inte händer någonting, att det inte är lönt att anmäla, inte lönt att göra någonting. Det är viktigt att brottsoffren får rimligt stöd och hjälp och får ersättning för vad skadan har vållat. Fru talman! Jag yrkar bifall till endast en av reservationerna, det är reservation 3, men jag står naturligtvis bakom alla våra reservationer i detta ärende.

Fru talman! Det är bra att lagen nu i och med förslaget i betänkandet kommer att ge utrymme för brottsoffer att få tillgång till målsägandebiträde avseende samtliga brott där det ingår fängelse i straffskalan. Det blir tydligt och klart. Men från oppositionen har man bara tagit fram allting som fattas och som inte är bra. Det är alltså brister, passivitet och graverande missbelåtenhet. I och med det här förslaget kommer vi nu ytterligare steg på vägen för att ta till vara brottsoffrens situation. Det måste klart och tydligt sägas härifrån. Speciellt blir dessa regler tydliga och klara när det gäller överträdelse av besöksförbud, där den utsatta kvinnan verkligen är i behov av stöd i rättsprocessen, vilket vi också har pratat om. Men varför har ni inte lyft fram att detta blir mycket bättre? Det är väl så att man måste vikta, tala om saker som är bra och om saker som är dåliga, för annars blir det en väldigt konstig bild av vad vi håller på med här. Socialtjänsten har enligt betänkandet en viktig roll att spela när det gäller samhällets stöd till brottsoffer. Detta ansvar ska enligt förslaget lyftas fram och förtydligas så att det klart framgår att socialtjänsten har ett ansvar för alla kommuninvånare som har utsatts för brott och som behöver stöd och hjälp. Det är också bra. Men det skulle kunna regleras lite bättre på en punkt. Det är enligt Miljöpartiets uppfattning inte tillräckligt att i paragrafen i socialtjänstlagen skriva att socialnämnden "bör" - alltså ordet "bör" - verka för att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld och andra övergrepp i hemmet får stöd och hjälp att förändra sin situation. Så står det i lagstiftningen sedan 1998. Vi anmärkte redan då på formuleringen och ville att "bör" skulle ersättas av det mer förpliktigande ordet "ska". När nu regeringen säger sig vilja framhålla socialtjänstens ansvar tycker vi att det vore på sin plats att göra förändringen.

Enligt regeringen kvarstår bristerna angående hjälpen till kvinnorna. Naturligtvis ska också barnen till dessa våldsutsatta kvinnor omfattas. De är absolut i behov av hjälp och ska inkluderas i insatserna. Samtliga här - inte minst kd:s företrädare Vänerlöv och Centerpartiets företrädare - har sagt att barn som ser sin mamma bli slagen måste ha skydd tillsammans med mamman. Men samtidigt kommer det i reservationer, i debatten och i betänkandet hela tiden fram att man tycker att familjen är den bästa brottsförebyggande enheten. Nu säger man att kvinnor och barn måste få hjälp, men det är ju i familjen dessa övergrepp sker. Det måste ni erkänna. Vilken är den farligaste platsen för kvinnor och barn att befinna sig? Jo, det är i hemmet - i familjen. Det får vi inte glömma bort i den ensidiga propagandan. Inriktningen på det framtida arbetet - det har redan påbörjats - måste vara att alla myndigheter som bemöter brottsoffer måste ha en beredskap och strategi för hur de bäst ska ta hand om brottsoffer. Hela samhället ska engageras och inte endast rättsväsendets myndigheter, även om det är självklart. Det ska också ske utbildningsinsatser och forskning. Där är vi på god väg, men det tar alltid lång tid att föra ned information i verksamheten, och det är besvärligt. Men vi har kommit mycket långt på den vägen. Det är också viktigt att konstatera att brottsoffer inte är en enhetlig grupp utan personer med mycket olika behov. BRÅ:s alldeles nyutkomna rapport, som jag rekommenderar alla i justitieutskottet att läsa och som heter Upprepad utsatthet för brott, ger intressant kunskap. Att stirra sig blind på statistik och rabbla siffror för att underbygga sina teser, som så ofta förekommer i justitieutskottets debatter, är en liten fälla. Statistik kräver alltid en analys. I BRÅ:s undersökning visar det sig att det ofta är samma personer eller objekt som inom ett år har anmält att de utsatts för flera brott. Studier från andra länder visar exakt samma resultat. Analyserna baseras på polisanmälda brott i två av landets kommuner och omfattar flera olika brottskategorier. Det som jag har tittat på inför denna debatt är misshandel och hot. I båda dessa kommuner ser man klart att 25 % av dem som har anmält att de är utsatta för något av dessa brott - kvinnor t.ex. - utsätts igen inom ett år för sådana brott. Det är självklart att det ofta är samma man som ständigt angriper kvinnan. Därför blir det många anmälningar. Det är likadant med unga män som är ute i nöjeslivet och förtär alkohol. Där är det samma personer som återkommer. Denna analys är viktig att ta med sig inför kommande åtgärder, inte minst när det gäller förslagen gällande de män som inte låter sina kvinnor vara i fred. Det bereds i regeringen för tillfället förslag om hur man ska hindra dem att våldföra sig upprepade gånger. De unga männen i krogsvängen med alkoholproblem är också en riskgrupp. Det är bekant, men den restriktiva alkoholpolitiken anser jag försvann i och med EU-inträdet. Speciellt moderaterna är ointresserade av att föra en restriktiv alkoholpolitik. Det har direkt samband med dessa brott. Jag ska slutligen, fru talman, kommentera vad som har sagts här. Gunnel Wallin sade att brottsoffer har en undanskymd plats och att de inte är i fokus samt att det har varit så under lång tid. Men under min tid i riksdagen har det hänt väldigt mycket för brottsoffer. Lagförslag har kommit fram. Vi kan bara ta Brottsoffermyndigheten. Det tror jag är unikt för Sverige. I andra länder finns det inga brottsoffermyndigheter och inget skadestånd. Detta säger jag apropå Vänerlövs tal om hur dåligt det är. Vi är unika. Vi har kommit väldigt långt. Det är självklart att man alltid kan förbättra; det finns alltid steg man kan ta. Den bästa av världar kan vi inte riktigt uppnå, men vi måste säga att vi har kommit väldigt långt. Om Gunnel Wallin klagar på att det har gått för sakta, att det inte är bra och att det har varit undanskymt undrar jag vad Centerpartiet gjorde de sex år som man var med i regeringssamarbetet. Då hade man alla chanser att gå fram ännu fortare. Jag tycker att det skulle vara klädsamt om hon också sade det. Fru talman! Jag har yrkat bifall till en reservation.

Fru talman! Kia Andreasson säger att vi moderater inte är nöjda med någonting och att vi har reserverat oss för en massa avvikande åsikter. Det är väl rätt och riktigt. Däremot vill jag säga att vi är nöjda med ganska mycket av det som står i propositionen. Men om vi tittar på s. 9 ser vi att utskottsmajoriteten där skriver att det inte behövs några åtgärder från riksdagens sida med anledning av de motioner som tar upp rättsväsendets betydelse för brottsoffer. Fru talman! Om inte Kia noterade att jag sade det i mitt första anförande måste jag nu slå fast att ett fungerande rättsväsende är den bästa garantin både för att vi får färre brottsoffer och för att de brottsoffer som finns får upprättelse. Då skulle jag vilja fråga om Kia Andreasson är nöjd med det sätt som t.ex. närpolisen har utvecklats på. Närpolisen hade varit den del av rättsväsendet som naturligast hade kunnat hjälpa brottsoffer och se till att antalet brottsoffer blev färre. Den rapport som kom den 26 januari i år från Polisförbundet visar att närpolisreformen har havererat. Delar Kia Andreasson min uppfattning att en fungerande närpolis är viktigt för brottsoffren? Delar Kia Andreasson också min uppfattning att närpolisreformen har havererat?
Fru talman! Jag delar Jeppe Johnssons åsikt att närpolisen är oerhört viktig för brottsförebyggande och problemorienterat polisarbete. Sedan kan man diskutera hur illa denna reform har utfallit. Visst är det tråkigt att det gjordes nedskärningar precis när reformen infördes. Det har en stor psykologisk betydelse för dessa poliser som ska utföra allt det som de har fått krav på sig att göra. Men jag vill också säga att jag anser att Polisförbundet är alldeles för negativt. Det sätter jag i relation till BRÅ:s rapport om närpolisen, som också har kommit alldeles nyss, där man inte alls gör samma analys som Polisförbundet. BRÅ har verkligen studerat de olika polisdistrikten. Man säger att det var tämligen bra. Det finns självklart nackdelar också, men det är inte alls så negativt. Jag rekommenderar att Jeppe Johnsson läser BRÅ:s rapport angående närpolisens utveckling så att vi kan återkomma till den diskussionen. Men självklart måste vi göra mer, och det håller man på med. Jeppe Johnsson vet också vilka satsningar det görs på polisen. Det är inte obekant.
Fru talman! Satsningarna på polisen är än så länge snarare en skuldsanering. Vi får se i framtiden, och kanske också i stjärnorna, om det blir någon riktig satsning. Kia Andreasson hävdar att närpolisens bristande förmåga att göra det vi hade tänkt oss har psykologiska orsaker, men den tanken delar jag inte. När larmet går och man måste rycka ut till en bankrån eller till ett allvarligt brott får man lämna sina närpolisuppgifter och bara sticka i väg. Att vi har haft anledning att reservera oss på många ställen beror inte enbart på propositionen, utan det beror också på att det i detta betänkande behandlas ett antal motioner från den allmänna motionstiden. Och där har vi all anledning att på flera punkter kritisera nuvarande ordning. Det gäller den här regeringen och den saktfärdighet som finns på många av de områden som jag framförde i mitt anförande. Slutligen undrar jag om Kia Andreasson anser att ändringen i lagen när det gäller mened och övergrepp i rättssak hade bort komma nu efter ett år. Det kan ju inte vara så komplicerat att ändra den lagstiftningen. Anser Kia Andreasson att regeringen har varit senfärdig i detta avseende?
Fru talman! Eftersom jag har gjort samma yrkande som Jeppe Johnsson i detta avseende och vill ha en likvärdig behandling av dessa brott har jag faktiskt inte undersökt varför det har tagit den här tiden, men jag ska göra det Jeppe Johnsson.
Fru talman! Kia Andreasson sade att det var klädsamt att vara ödmjuk. Nu är det så att modet skiftar. När det gäller Brottsoffermyndigheten undrar jag vem som egentligen var pådrivande för att denna myndighet skulle komma till. När det gäller brottsofferkommittén är det ju längesedan det förslaget lades fram. Det är därför som jag sade att vi har väntat på att propositionen skulle komma så att vi skulle kunna arbeta med detta och få fram förslagen. Sedan tog Kia Andreasson upp missnöjet med oppositionen. Vi från Centerpartiet tillhör faktiskt oppositionen. Jag framhöll faktiskt i mitt anförande att mycket som var gjort var bra. Jag framhöll detta på olika sätt. Men man lyssnar kanske bara till det man vill höra. Sedan gäller det nollvisionen i fråga om våld mot kvinnor och barn. Även om det är gjort och vi har tagit beslut så kan man se att det brister om man tittar på verkligheten. Ett exempel är de hjälpmedel som kvinnor kan ha för att skydda sig; det gäller larmpaket osv. De räcker inte till, och ute på myndigheterna säger man att det beror på att pengarna inte räcker till. Man har inte råd att köpa de här. Då måste vi naturligtvis arbeta även på det här sättet.
Fru talman! Visst måste vi fortsätta arbetet, speciellt när det gäller våld mot kvinnor. Och det är precis det som görs i Regeringskansliet, och vi väntar på förslag. Det är ju inte de förslag som är med här. Men för övrigt, när det gäller brottsoffer, är t.o.m. brottsofferjourerna, vad jag förstår, nöjda med dessa förändringar som nu görs, och brottsofferjourerna vill även vi från Miljöpartiet värna på alla sätt, så att de fortsätter med sitt viktiga arbete och får stöd och hjälp med lagförändringar härifrån riksdagen.
Fru talman! Då är Kia Andreasson beredd att ställa sig bakom vårt förslag om en nollvision när det gäller våld mot barn och kvinnor. Kia Andreasson lyfte tidigare upp diskussionen om familjen och föräldrarna. Jag tycker att det är viktigt att påpeka att det är föräldrarna som har ansvaret för sina barn, och det är ett stort ansvar, och det kan vara ett tungt ansvar, men det är viktigt att påpeka att det innebär ett ansvar att vara förälder. Och är det så att man inte klarar av detta ansvar måste samhället ge stöd och hjälp. Det tycker jag är viktigt att framhålla utifrån det angrepp som Kia Andreasson gjorde.
Fru talman! Att sätta upp en nollvision är ju en annan sak än det som jag sade om att vi skulle försöka få bättre metoder och fortsätta arbetet, men jag vill inte gå så långt att jag sätter upp en nollvision. När det gäller föräldraansvaret kontra samhällets ansvar är det precis som jag har sagt hela tiden i dessa diskussioner, nämligen att samhällsansvaret måste vara lika starkt som det ansvar som föräldrarna har. Men det som skiljer borgarna från oss när det gäller det som vi säger nu, Gunnel Wallin, är ju att familjen som institution hela tiden värnas. Ni har inte riktigt förstått den skillnaden, men vi får väl återkomma många gånger till det begreppet.
Fru talman! Jag vill fortsätta lite grann med det som Gunnel Wallin var inne på apropå att Kia Andreasson sade att vi i oppositionen är negativa och inte ser någonting bra osv. Jag vet inte om Kia Andreasson lyssnade speciellt uppmärksamt när jag började mitt anförande för redan i andra meningen sade jag ordagrant så här: Vi kristdemokrater är i grunden positiva till regeringens förslag och till det betänkande som nu är uppe till debatt. Sedan vet jag att jag tyvärr drog över tiden några minuter beroende på att jag mindes fel och trodde att jag hade anmält mig för 15 minuter, men det var visst bara 12. Om jag då skulle ha talat väl om allt det som är bra hade vi kanske fått hålla på ännu längre, Kia Andreasson. De flesta här kanske inte skulle tycka att det var så lämpligt. Nog om det. Sedan återkommer Kia Andreasson numera nästan i varje anförande till den här fientliga hållningen till familjen och till familjen som begrepp. Först ska jag säga att vi kristdemokrater aldrig någonsin har hävdat att det finns fullkomliga familjer. Människan är ofullkomlig. Det finns brister i familjen. Visst gör det det, men med sina brister är ändå familjerna de viktigaste byggstenarna i vårt samhälle. Och familjen och föräldrarna är den viktigaste brottsförebyggande resursen vi har, kan jag säga när vi nu ändå är inne på brottsoffer och de frågorna. Det är också ett vedertaget begrepp. Jag gissar att Miljöpartiet står bakom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Där pratas det om familjen. Om jag inte minns fel står det någonting om familjen exempelvis i § 16. Jag anser att Miljöpartiet jobbar i kraftig motvind när man på något vis försöker rasera familjebegreppet. Det kommer inte att lyckas.
Fru talman! Jag är inte ute efter att rasera familjebegreppet. Jag vill bara att vi ska ha en nyanserad debatt. Och, Ingemar Vänerlöv, det farligaste stället för kvinnor och barn att vistas på är hemmet, hos familjen. Det är det som jag vill att Ingemar Vänerlöv också ska kunna uttala här någon gång. Angående klagolåten har jag en lapp här. Visst, det kan stämma att Ingemar Vänerlöv har sagt att det i grunden är positivt. Men sedan staplades meningarna ovanpå varandra. Det började med att Brottsoffermyndigheten inte lever upp till sina mål. FN:s deklaration uppfylls inte. Det är brister över huvud taget i alla myndighetsled, och det är en passivitet osv. Så kontentan av anförandet var ju negativ. Det var en liten positiv mening i början, men det andra tog överhanden.